Fru talman! Först vill jag kommentera vår notificering i Bryssel. Vi har i det sammanhanget även sagt att det kan bli aktuellt med 33 prisorter, om det inte fungerar med fyra; det vet man alltså om. Frågan gäller ju: Skall vi offra våra egna idéer, idéer som kan rymmas inom den gemensamma jordbrukspolitiken, för att plocka ut så mycket pengar som möjligt? Med fyra prisorter vidhåller vi en viss typ av nationell värdering. Om vi släpper idén med fyra prisorter har vi också släppt tankarna om att t.ex. minska överskottet - tankar som fanns med i 1990 års beslut - i den nya situationen, dvs. inom ramen för EU-medlemskapet. Om vi väljer 30 eller 33 prisorter ger vi avkall på detta och plockar enbart hem pengarna. Och det är dessa principer som nu övervägs. Det finns också andra områden inom jordbrukspolitiken där denna principfråga är aktuell. Därför finns det anledning att se frågan i första hand såsom principiell. Sedan får man se närmare på detaljerna, och detta är en av många detaljer.
Fru talman! Jag finner att statsrådet biter sig fast i 1990 års jordbrukspolitiska tänkande. Men, fru jordbruksminister, situationen i dag är en ny sådan. Även om vi är beredda att kämpa för svenska principer i utformningen av framtida EU-politik måste vi, innan vi kommit fram till en sådan lösning, utnyttja det system som vi nu har att rätta oss efter, nämligen EU:s jordbrukspolitik. Det måste väl ändå vara den enda vettiga ståndpunkten. Vi skall väl inte så att säga betala i onödan och dra ned intäkterna för spannmålsbönderna - detta är inte heller det enda område som regeringen drar ned intäkterna på. Detta drabbar ju också statskassan. Varför skall vi inte utnyttja det som gäller? Jag finner det mycket anmärkningsvärt. 1990 års livsmedelspolitiska beslut kan väl inte vara övergripande EU:s jordbrukspolitiska beslut som i dag gäller, och som vi har att rätta oss efter. Jag förstår inte hur jordbruksministern kan hävda en sådan ståndpunkt och försvara den.

Fru talman! Lars Stjernkvist har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att få bättre kunskap om de olika förändringarnas ekonomiska följder för landets bönder. Låt mig inleda med att säga att jag delar Lars Stjernkvists uppfattning att villkoren för det svenska jordbruket förändras kraftigt i och med inträdet i EU, och självklart skall alla beslut grundas på ett bra beslutsunderlag. När det sedan gäller en ekonomisk konsekvensutredning mot bakgrund av medlemskapet och finansieringen av EU-avgiften kan först och främst konstateras att regeringen ännu inte redovisat några förslag till riksdagen om utformningen av de skatter som är aktuella för att finansiera EU-avgiften. Det kan också konstateras att regeringen till sitt förfogande har flera myndigheter som besitter de expertkunskaper som krävs för att analysera konsekvenserna för jordbruket av ett medlemskap och jordbrukets bidrag till finansieringen av EU-avgiften. Ett stort analysarbete pågår också för närvarande. Detta kommer att redovisas i samband med att regeringen för riksdagen redovisar sina förslag till finansiering av EU-avgiften. Jag kommer också att ta upp denna fråga i samtal med företrädare för Lantbrukarnas riksförbund.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag är ingen jordbrukspolitiker och skall inte säga att jag kan detta område. Däremot vill jag säga att det är ett viktigt område, som vi alla på något sätt är berörda av. Jag kommer dessutom från ett län som är mycket beroende av livsmedelsindustrin, vilket också framgår av frågan. Jag delar helt regeringens uppfattning när det gäller den principiella synen på jordbrukspolitiken. Jag tror inte att det är möjligt att åstadkomma någon samsyn. Jag har förstått att det finns delade meningar när det gäller inriktningen på jordbrukspolitiken, mellan olika partier och mellan intresseorganisationer och regeringen. Jag tycker att den debatt som har förts under den senaste tiden har varit beklaglig på en punkt. Den har inte bara handlat om olika uppfattningar i sak, utan man har också trätt om hur verkligheten faktiskt ser ut. Jag tycker att vi som politiker skall göra vårt yttersta för att försöka undvika den typen av diskussioner. När det gäller en näring som är så viktig för oss alla borde vi anstränga oss till det yttersta för att tillsammans bilda oss en gemensam uppfattning både om hur verkligheten ser ut och om vad olika förslag och förändringar innebär. Jag uppfattar svaret som positivt. Jag hoppas att det är en riktig tolkning. Det pågår redan en sådan konsekvensanalys som jag efterlyste. En av poängerna är att vi som politiker, regeringen, gör en sådan analys i nära samarbete med dem som är närmast berörda, nämligen producenterna på detta område. Min följdfråga blir då: Kommer LRF och bönderna att få vara med, i ambitionen att försöka hitta en gemensam verklighetsbeskrivning?
Fru talman! Låt mig först kommentera detta med verkligheten. Det är bra att Lars Stjernkvist tar upp det. Där går något av en skiljelinje mellan de olika partierna. Jag uppfattar att många partier inte ser till skillnaden mellan den verklighet som bönderna levde i före medlemskapet och den verklighet som de lever i nu, i och med medlemskapet. Debatten handlar hela tiden om hur mycket mera pengar den tidigare regeringen ville ge till jordbruket. Men jämfört med hur det var före den 1 januari 1995 tillförs jordbruket de facto en ganska stor summa svenska pengar. Det är viktigt att säga att det blir en förbättring för jordbruket. Att vi sedan inte kan göra den förbättringen lika stor som den tidigare regeringen utlovade har, som Lars Stjernkvist vet, med vår ekonomiska situation att göra. Analysen sköts på departementet och myndigheterna. Som jag sade kommer vi att samtala med lantbrukets företrädare. De kommer dock inte att sitta med i arbetsgruppen och arbeta fram analysen. Samarbetet sker genom samtal.
Fru talman! Jag håller med statsrådet om att det är viktigt att hålla isär begreppen när man beskriver vad olika förslag innebär. Vad jag förstår är det ingen som ifrågasätter riktigheten i påståendet att bönderna tillhör de stora vinnarna på EU-medlemskapet. Den oro som jag ofta möter handlar i stället om ifall det verkligen är de bönder som är de stora vinnarna på EU medlemskapet som också får vara med och bära den största delen av besparingarna. Jag kan, som lekman, självklart inte ge något klokt svar. Vad jag förstår har det varit omöjligt för regeringen att göra alla dessa analyser i förväg, av förståeliga skäl. Jag skall inte ge goda råd eller lägga mig i regeringens interna arbete. Jag hoppas ändå att man med det som sägs om samtal menar att det finns en ambition att försöka nå en gemensam verklighetsbeskrivning.
Fru talman! Jag kan försäkra Lars Stjernkvist att den ambitionen finns. Om den sedan går att uppfylla är en annan sak. Men förutsättningarna är mycket goda, som jag ser det. Jag vill också kommentera det som sades om vinnare och förlorare. Det är alldeles riktigt att vissa kategorier jordbrukare är vinnare i EU-systemet. En del får nästan ingenting. Men enligt det ursprungliga förslaget får de ändå vara med och betala. Det är därför som det är så viktigt att studera detta och se hur kostnaderna faller ut på olika kategorier, innan man lägger fram ett förslag till hur medlemskapet skall betalas. Spannmålsodlare och oljeväxtproducenter är de som kanske vinner mest. Jag kan ge en siffra för Östergötland. Arealstödet ger Östergötlands bönder ett plus på 311 miljoner. Det är en grupp som faktiskt gynnas av medlemskapet. Vi har sagt att de grupper som kraftigt gynnas också skall vara med och bidra litet mer än andra.
Fru talman! Östergötland är ett mycket stort län. Vi har olika typer av natur, olika typer av landskap och också olika typer av bönder. Jag är inte alldeles säker på att de som hörs allra mest är de som har störst behov av att nå fram till politikerna. Jag tror att statsrådet och jag är helt överens om det. Jag noterar med tillfredsställelse att det är statsrådets ambition att man skall hitta en gemensam verklighetsbeskrivning. Sedan kan vi båda två bara uttrycka förhoppningen att också övriga intressenter har samma ambitioner. Jag är nöjd med svaret.

Fru talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra en upprepning av viss handläggning av införsel av hästar från Det är Statens jordbruksverk som har det författningsenliga ansvaret för att djursjukdomar som är smittsamma inte kommer in i landet och får spridning här. Det är således Jordbruksverket som har fattat beslutet om att avliva hästarna med stöd av den vid den aktuella tidpunkten gällande veterinära införselkungörelsen . Införsel av hästar från Pakistan till Sverige medges inte på grund av att de anses utgöra en stor smittrisk. Detsamma gäller för införsel av hästar från Pakistan till hela EU, liksom t.ex. till Polen och Estland. Under det senaste året har Pakistan inte heller rapporterat sjukdomar till den internationella organisationen för smittsamma djursjukdomar , vilket betyder att sjukdomsläget i Pakistan är okänt. Det ankommer på Jordbruksverket i dess egenskap av expertmyndighet att besluta i denna typ av frågor. Verket har också den kompetens som krävs för att fatta sådana beslut. Det är med andra ord inte en fråga som vi politiker bör besluta om. Enligt Göthe Knutson var det friska djur som avlivades. Faktum är att ingen har kunnat konstatera om djuren var friska eller bar på någon sjukdom. Många anser att hästarna borde ha förvarats i karantän. Enligt experter på Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt går det dock inte att testa djur för sjukdomar som vi kanske inte ens känner till. Dessutom finns det djursjukdomar som sprids på ett sådant sätt att karantänsvistelsen i sig inte utgör något skydd. Detta är också anledningen till att även andra länder vägrade och vägrar införsel av hästar från Pakistan. Jag kommer inte att vidta några åtgärder för att försvaga det skydd vi har mot smittsamma djursjukdomar.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern. Det finns ingen regel utan undantag säger ordspråket.

Det finns alltså en undantagsparagraf som medger undantag. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern om hon har förståelse för den upprördhet som har kommit till uttryck från allmänheten. Vid militära institutioner kan man berätta om hur människor t.o.m. har ringt och gråtit över det inträffade. Tre unga hästar, tre djur, som uppgivits vara friska har bokstavligen dödats, avlivats, av svenska myndigheter. Man frågar sig då: Vem är ansvarig för detta? Ja, jag gör inte jordbruksministern ansvarig. Men någonstans måste det ju finnas ett ansvar för detta. Och sedan en sak till: Jordbruksministern sade att ingen har kunnat konstatera att hästarna var friska. Det är inte någonting som jag har hittat på utan det är ju svar mediefolk har fått från Jordbruksverket när man har ringt och frågat. Finns det någonstans ett ansvar för att det har blivit så här tokigt? Har jordbruksministern en känsla för att detta är väldigt olyckligt? Jag går inte in på de diplomatiska synpunkterna.
Jag vill då inför fortsättningen av den här debatten erinra om att kammaren inte får överlägga om lämpligheten eller rättsenligheten i myndighets avgörande i enskilt fall.
Fru talman! Visst kan jag ha sympati för det som allmänheten har uttryckt. Men frågan är då: Vad är det som har styrt allmänheten? Det är den mediebild som har uppvisats. Om man skall vara litet kritisk tycker jag nog att man borde ha ställt frågan: Varför kom hästarna hit? På vems uppdrag kom de hit? Vem är skyldig till detta? Jag undrar om inte Göthe Knutson har synpunkter när det gäller den person som medgav att hästarna skulle tas in i Sverige. Var det inte obetänksamt att inte våga säga nej i den situationen?
Fru talman! Jag förstår vem statsrådet syftar på, nämligen den befattningshavare som tog emot gåvan från Pakistans arméchef. Gåvan var ju avsedd att bli ett förnämligt inslag i den vaktparad som vi har här i Jag skall inte på något sätt fresta regelverket, naturligtvis inte. Men det är ändå ett faktum att det finns en undantagsparagraf. Det är sorgligt att inte den har blivit tillämpad. Av svaret förstår jag att statsrådet inte tänker vidta någon åtgärd, men det skulle vara väldigt bra om våra myndigheter ville se möjligheten att pröva det enskilda fallet, vilket man tydligen inte har gjort här. Det är bara att be om att vi i fortsättningen inte skall behöva se att djur avlivas.

Fru talman! Lennart Brunander har frågat mig om jag är beredd att ändra förordningen om mjölkkvoter så att riksdagens beslut om mjölkkvot till ekomjölksproducenter blir tillgodosett. Regeringen har genom beslut den 26 januari ändrat förordningen om mjölkkvoter så att producenter av ekologisk mjölk kan erhålla en kvot som motsvarar deras produktion antingen under år 1993 eller år 1994. Därmed har riksdagens beslut i frågan tillgodosetts.
Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Frågan är ställd med anledning av den förordning som antogs den 20 december. Därefter har regeringen ändrat förordningen så att man kan välja mellan produktionen 1993 och 1994. Frågan är då om man med detta tillgodoser riksdagens beslut som säger att utskottet förordar att producenter av s.k. ekomjölk icke åläggs några begränsningar i kvothänseende. Begränsningen i det nya beslutet ligger i att det skall vara fråga om 1993 eller 1994 års produktion. Det innebär att den som hade en produktion som var större eller annorlunda vid något annat tillfälle ju blir missgynnad. Jag vill ändå tacka jordbruksministern för att man genomförde en förändring för att försöka att infria det beslut som fattades i riksdagen och de intentioner som utskottet hade för att på det sättet ge ekomjölksproducenterna en möjlighet att utvecklas, vilket är viktigt. Men jag vill fråga jordbruksministern om hon inte ville ha en vaksamhet över om det behövs ytterligare förändringar, om det nya beslutet visar sig att medföra begränsningar som inte var avsedda i riksdagsbeslutet.
Fru talman! Vi har tolkat riksdagens beslut och vi har ändrat förordningen i enlighet med vår tolkning. Är det så att riksdagen och dess ledamöter finner att vi har tolkat det fel, får man vara mycket mera tydlig när man fattar beslut i riksdagen om sådana här saker.
Fru talman! Jag tycker inte att det är något större fel på tydligheten i riksdagens beslut. Det står att det inte skall vara någon begränsning i kvothänseende. Uttrycket "ingen begränsning i kvothänseende" är ganska tydligt. Såvitt jag förstår behöver det väl knappast beskrivas ytterligare. Därför är min enda begäran till jordbruksministern att hon skall ha en viss vaksamhet när det gäller den här frågan så att ekomjölksproducenterna får de möjligheter som var avsedda med riksdagsbeslutet.
Fru talman! Frågan är ju då hur långt tillbaka man skall gå, om man skriver på detta - som Lennart Brunander tycker - tydliga sätt, men som ändå ger utrymme för en tolkning. Vi har gått tillbaka två år. Skall man gå tillbaka till 90-talet eller 80-talet? Är det sådana preciseringar som riksdagens ledamöter förväntar sig av regeringen, då bör man nog vara litet tydligare när man fattar beslutet. Men vi håller självfallet ögonen på detta, precis som Lennart Brunander önskar.
Fru talman! Jag är tacksam för att jordbruksministern lovar att göra det. Jag ville bara ha sagt att när det står "ingen begränsning" så innebär det ingen begränsning. Jag tycker att det är ganska klart. Det är bra om detta kan vara vägledande i fortsättningen.

Fru talman! Lennart Brunander har frågat mig på vilket sätt regeringen avser agera för att få till stånd det undantag som riksdagen har begärt från kravet på träda för ekologisk odling. För att erhålla EU:s arealbidrag måste en enskild jordbrukare träda en viss andel av sin åkermark enligt gällande EG-regler. På den obligatoriska trädan får inte livsmedel eller foder produceras. Det finns inte några undantag från trädeskravet för ekologisk odling. Den ekologiska spannmålsodlingen är alltså underkastad samma regler som den konventionella odlingen. I enlighet med riksdagens begäran kommer jag att i samband med den pågående diskussionen om förenklingar av EU:s jordbruksreform ta upp frågan om ett undantag. Jag vill dock erinra om att ett sådant undantag innebär ett stort principiellt avsteg från gällande EU-regler. Frågan kan därför också bli aktuell när EU:s långsiktiga livsmedelspolitik diskuteras. Till saken hör också att gårdar med begränsad spannmålsproduktion är undantagna från trädeskravet enligt gällande EU-regler. Eftersom många jordbruksföretag med ekologisk produktion har en begränsad spannmålsproduktion är de redan undantagna från trädeskravet. Stöd till ekologisk produktion sker också på annat sätt inom EU. Det finns som bekant möjlighet att inom ramen för EU:s miljöstöd ge stöd till ekologisk produktion, vilket jag också avser att göra.
Fru talman! Jag tackar även för det här svaret. Den här frågan är litet knepigare än den vi diskuterade nyss, eftersom vi inte kan bestämma helt och hållet själva utan måste påverka EU:s regler. Jag är klart medveten om att det inte finns några undantag för trädeskrav för ekologisk odling, och det är det som är bakgrunden till riksdagens uttalande. Det är då viktigt att komma ihåg att vi avsåg att snabbt få ett godkännande från EU för att göra på det här sättet. Det är naturligtvis bra att påverka EU:s långsiktiga jordbrukspolitik, men det leder litet för långt. Eftersom vi är överens om att stimulera den ekologiska odlingen, för att nå målet att 10 % av åkermarken skall vara ekologiskt odlad år 2000, är det viktigt att vi skapar regler som inte motverkar den målsättningen. Men det kan bli så, eftersom reglerna för träda är besvärande för den ekologiska odlingen. Man kan gå två vägar. Antingen ändrar man reglerna för trädans utnyttjande, eller också ser man till att odlarna slipper trädeskravet. Det är naturligtvis också sant att många av gårdarna med ekologisk odling inte är så stora och därmed kanske klarar sig ändå. Men vår målsättning är ju att få med också större gårdar, för att få fram en större spannmålsproduktion. Det är nödvändigt för att vi skall kunna utveckla det som vi pratade om tidigare, nämligen ökad produktion av ekomjölk. De regler som socialdemokraterna och regeringen röstade igenom före jul innebär att hela gården måste gå in för ekologisk odling för att få del av de stöd som finns. Det är också en komplikation i sammanhanget, som gör att omfattningen blir större.
Fru talman! Jag håller med Lennart Brunander om att mycket har blivit knepigare nu, när vi inte bestämmer själva helt och hållet. På den här punkten bestämmer vi ingenting själva, utan allt sker inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken. Man kanske tror att det går att påverka genast och snabbt få en lösning, men jag har uppfattat det så att det tar litet tid. Jag vill påminna om att det inte är vi som nation eller ministerrådet som lägger fram förslag, utan förslagen till förändring kommer från kommissionen - det är det enda organ som har förslagsrätt. Jag vill också påminna om att det i samband med anslutningsförhandlingarna fanns en möjlighet att ta upp den här frågan. Det gjordes inte, och vi har alltså inte fått något undantag. Jag avser att göra vad jag kan, men jag tror inte att det går att få något resultat snabbt.
Fru talman! Det var tråkigt att höra, men vi har förtroende för att jordbruksministern jobbar hårt med det här. Vi förväntar oss ett resultat så snabbt som möjligt, för att på det sättet stimulera den ekologiska odlingen. Som jag sade, kan man komma fram på två vägar. Om man inte kan komma fram genom att undanta ekologisk odling från träda, kan man ta den andra vägen temporärt, i väntan på att vissa undantag medges i de krav som ställs på de grödor som man får ha på trädan. Det skulle vara till fördel för den ekologiska odlingen. De mål man vill nå med trädan infrias ju av gårdarna med ekologisk odling, eftersom de redan sänker sin produktion rätt avsevärt. Jordbruksministern säger att miljöstödet skall användas för att stödja ekologisk odling. Det är ju höljt i dimma vad det blir av det. I budgeten finns det för litet pengar, och reglerna är ännu inte utformade. Det vore bra att få veta litet mera om det också.
Fru talman! Jag kan försäkra Lennart Brunander, att om det ankom bara på mig skulle det gå undan. Men jag är en av 15, och vi har 4 röster av 86, och det gör det litet svårare. Jag skall naturligtvis göra allt jag kan för att få upp frågan på bordet. När det gäller den ekologiska odlingen och stödet i budgetpropositionen är vårt förslag att den ekologiska odlingen skall stödjas med 150-200 miljoner. Det är en kraftig förbättring jämfört med situationen i dag. Det här är också en fråga som vi skall gå till Bryssel med för att få godkänd. Jag vill ha den ordningen att riksdagen skall säga sitt först, innan vi går till Bryssel. Det är en mer demokratisk väg.
Fru talman! På de här punkterna har jag ingen annan åsikt än jordbruksministern - det är naturligtvis så det skall gå till. Det är bara synd att vi inte fattade beslut före jul, därför att då hade vi haft klara besked till både ekologiska odlare och andra odlare inför nästa odlingssäsong. Men vi kan inte göra någonting åt det nu, utan det får vara som det är. Vi har förhoppningen att jordbruksministern i Bryssel, oavsett om det är besvärligt, försöker skapa så bra och riktiga regler som möjligt.

Fru talman! Sven-Erik Österberg har frågat mig om jag avser att ta regionalpolitiska hänsyn även till andra utsatta skogliga utbildningsorter än Bispgården. Bakgrunden till frågan är att regeringen i årets budgetproposition, med hänsyn till de omfattande besparingar som måste göras på statsbudgeten, föreslagit en minskning av Lantbruksuniversitetets anslag med 104 miljoner. En sådan kraftig besparing medför naturligtvis att stora förändringar måste ske i verksamheten. Regeringen har därför i budgetpropositionen angett att besparingarna i vissa fall måste leda till regionala koncentrationer och att Lantbruksuniversitetet i samband med sådana måste ta ett regionalpolitiskt ansvar. Enbart som ett exempel på ett sådant regionalpolitiskt ansvar nämns att det är viktigt att garantera fortsatt verksamhet av något slag i Bispgården när man omformar den kortare skogliga utbildningen. Med fortsatt verksamhet "av något slag" menas inte att det nödvändigtvis skall bedrivas skogsteknikerutbildning i Bispgården. Regeringen menar inte heller att just Lantbruksuniversitetet skall vara tvunget att bedriva verksamhet i Bispgården. Avsikten med uttalandet är att Lantbruksuniversitetet skall ta sitt regionalpolitiska ansvar genom att medverka till att det även i fortsättningen finns en verksamhet i de lokaler som Norra skogsinstitutet disponerar. Formuleringen i budgetpropositionen är alltså enbart en exemplifiering. Regeringen har därmed inte gjort några regionalpolitiska prioriteringar. Tvärtom framhålls det mycket tydligt att det är Lantbruksuniversitetet självt som beslutar vilken regionalpolitisk hänsyn som skall tas och om hur besparingarna skall göras. Detta har dessutom betonats av riksdagen i ett tidigare sammanhang.
Fru talman! Jag är mycket väl medveten om den finansiella situation som Sverige som nation befinner sig i och att även den besparing som läggs ut på Lantbruksuniversitetet är nödvändig. Jag har ingenting att säga om det, utan även denna del måste naturligtvis dra sitt strå till stacken. Av jordbruksministerns svar att döma har namnet Bispgården i många fall upprört känslorna, och man har känt sig trängd av att det just där fordras en lokalisering. Men i jordbruksministerns svar trycks det speciellt på att det rör sig om en exemplifiering. I det sammanhanget måste man säga att de som skall fatta beslut på det här området inte kan känna sig speciellt uppbundna av att namnet Bispgården står där. Det torde vara ganska öppet för att fritt besluta efter bästa förmåga. Man kan väl därmed säga att det var mer eller mindre en slump att Bispgården nämns som ort.
Fru talman! Jag tycker att vi som kommer från landsorten skall hålla detta högt, att när det sker indragningar och koncentrationer har högskolan, universitetet eller den myndighet som staten på något vis kan styra över en skyldighet att se till, så långt det låter sig göras, att annan verksamhet av något slag kommer dit. Det gäller naturligtvis inte bara Bispgården, utan också andra orter där den här typen av nedläggning eller indragning kan bli aktuell. Det borde vara ett gemensamt intresse för oss att människor kan ägna sig åt annat än den verksamhet som var i lokalerna tidigare.
Fru talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret, och jag känner mig mycket nöjd med det.

Ingvar Carlsson har fått 40 minuter. Deltagarna får ordet för huvudanförande med början för oppositionen efter partiernas storlek. Ett huvudanförande skall vara minst 6 minuter, någon maximitid föreskrivs inte. Alla debattdeltagare har rätt till replik på ett huvudanförande, alltså oavsett om huvudanförandet hållits eller om vederbörande är nästa talare på talarlistan. Replik skall begäras omedelbart efter ett huvudanförande och innan någon replikomgång påbörjats. Om replik begärs får replikanterna ordet efter partiernas storlek. En replik får vara högst 4 minuter. En debattdeltagare kan få högst två repliker i ett replikskifte. Duellmetoden tillämpas. Den som inte förbrukat sin tid då sista replikskiftet slutförs kan få använda högst 4 Huvudanförandena hålls från talarstolen. Deltagare kan välja att ta repliker från bänken eller talarstolen. Den som tar repliker från talarstolen bör hålla sig i närheten av denna så att replikskiftet blir så rappt som möjligt. Stolar för debattdeltagarna finns framför och bakom talarstolen. En talare kan begära ordet även från annan plats än riksdagsbänken. Tiderna mäts med kronometer. En debattdeltagare får löpande information om hur mycket tid han eller hon förbrukat. Jag kommer också att vid lämpliga tidpunkter redovisa hur mycket tid var och en av debattdeltagarna har förbrukat.

Fru talman! Det politiska livet har sina prövningar. Nu skall vi partiledare försöka se om vi klarar av att dansa efter dessa nya TV-och talmansanpassade noter. Sedan mitten av 1993 befinner sig den svenska ekonomin i klar och tydlig uppgång. Under fjolåret såg vi hur den öppna arbetslösheten kontinuerligt minskade. Vi såg hur industriproduktionen passerade strax före sommaren den historiska toppnivån. Budgetunderskottet sjönk kontinuerligt. Det skedde snabbare än vad de flesta prognosinstitut hade förutspått. Vi har alltså fått en situation där en ekonomi som i början av 1990-talet var i fritt fall, framåt mitten av 1990-talet var i en klar och tydlig uppgång. Men samtidigt var det uppenbart att vissa av de långsiktiga problemen ännu inte var lösta. Trots mycket betydande sparande i de offentliga utgifterna under de senaste åren, var det nödvändigt att spara mer för att bryta utgifts-och statsskuldsutvecklingen. Trots uppgången i näringslivet var det nödvändigt med än starkare insatser för att långsiktigt förbättra för företagen och skapa förutsättningar för nya och trygga jobb. Det var detta vi moderater talade om i valrörelsen, dvs. de absolut nödvändiga besparingarna, de absolut nödvändiga förbättringarna för företagen för att skapa nya jobb. Men Socialdemokraterna ville egentligen göra tvärtom. Det som har inträffat sedan dess är att de till större delen har gjort tvärtom. Den socialdemokratiska regeringen valde i höstas vänstervägen i sitt politiska arbete. Man inledde mandatperioden med massiva skattehöjningar på allt och alla. Det var dogmatiska återställare som genomfördes i pakt och förbund med de f.d. kommunisterna i det nuvarande Vänsterpartiet. När man så småningom i budgetpropositionen insåg att även sparande var en nödvändighet, var det för litet och för sent i förhållande till de krav som ställs om vi skall få svensk ekonomi upp på fast och säker mark. I dag ligger räntorna cirka tre procentenheter högre än vad de gjorde för ett år sedan. Räntemarginalerna gentemot omvärlden är en bra bit högre än vad de var då. För dagen märks inte detta så mycket eftersom vi har den tydliga uppgången i ekonomin. I uppgången verkar allt mer eller mindre ljust. Men för morgondagen kan detta, om vi inte aktar oss, bära förebud om storm. Då kan mörkret och problemen vara över oss snabbare än vad vi anar. Vi har påmints om detta under de senaste veckorna i en finansiellt ganska orolig värld. Den ekonomiska politik som då förs utan varje tillstymmelse till marginaler innebär risktagning som är vida utöver vad man bör utsätta en nation för. Det är enligt min mening just vad Socialdemokraterna gör. I dagens Financial Times kan man läsa hur IMF på sitt styrelsesammanträde i början av februari kom att sätta upp en lista på de nationer som är i allvarlig fara och som bör utsättas för speciell övervakning. Den listan är inte offentlig. Men i de spekulationer som finns på Financial Times första sida återfinns Sverige bland de nationer som nu befinner sig i den internationella finansiella riskzonen och kommer att utsättas för speciell översyn och övervakning. Det är ett förebud som gör att vi inte kan ha en ekonomisk politik med så knappa marginaler som nu. Sverige behövde en längre period av stark expansion i näringslivet, för att skapa nya riktiga jobb, för bättre vinster och högre investeringar, för inkomster till stat och kommun. Men detta får vi inte med höjda skatter på arbete, sparande och företagande. Vi får gå tillbaka till första världskrigets krisår för att hitta motsvarigheten till den skattechock som har ordinerats för den svenska ekonomin. Att detta bromsar borde vara uppenbart för alla. Vi får inte heller denna starka expansion när regeringen går emot varje typ av Europarekommendation, genom att mer eller mindre på facklig order återreglera arbetsmarknaden med de konsekvenser det blir, inte minst för de mindre företagen. Det är faktiskt dramatiska försämringar av förutsättningarna för det företagande som skall ge oss de nya jobben som har skett sedan vänsterpolitiken tog över i höstas. Vi har fått se konkreta uttryck för detta i rådgivarnas revolt: De företrädare för näringslivet som statsministern själv utsåg underkände och närmast fördömde i ett brev för någon vecka sedan den förda politiken. Därmed finns risken för att vi på andra sidan uppgången 1995 och 1996 i stället kommer att se stagnation och inflation - stagnationen på grund av att skatterna bromsar upp, inflationen också på grund av skatterna och en kronförsvagning som har blivit alldeles för stor. Då går det illa. Då har den rödgröna röran i dag gett oss arbetslöshet, nedgång och skuldkris i morgon. Jag varnade, som bekant, i valrörelsen för den rödgröna röran. Då sade Ingvar Carlsson att det skulle aldrig komma att ske. Han skulle bilda en samlingsregering över blockgränsen. Men ack! Hur falskt var icke detta? Sedan dess visade det sig snabbt att folkpartisterna betraktades på sin höjd som "nyttiga idioter" - för att använda Svante Nycanders formulering i DN. Det visade sig att konfrontation med Centerpartiet upphöjdes till närmast ett egenvärde i den förda politiken. Kristdemokrater sågs som föga mer än nickedockor. Moderat ansvarstagande för tuffa besparingar bemöttes med föraktfulla kommentarer. Ingvar Carlsson föredrar att sitta med satelliten Den politik som Socialdemokraterna själva föreslår är, enligt min mening, ofta illa nog. När den sedan skall vridas ännu mer åt vänster i denna rödgröna röra blir illa oftast ännu värre. Nu förkunnas plötsligt nya utgifter i uppgörelsen med Miljöpartiet. Tidigare uppgörelser med Vänsterpartiet har också kostat pengar. Det sparas och det slösas samtidigt. Det är svårt att finna några sakliga skäl för den uppgörelse vi såg häromnatten. Vad jag vet tror ingen att Sundströms politik har några förutsättningar att skapa de nya jobb han talar om. Vad jag vet tror ingen att Birger Schlaug inger förtroende i företagsamheten. För denna uppgörelse finns enbart politiska skäl av sämsta sort. Den ene misslyckandesminister behövde den tillfälliga räddningen, den andra hittills utestängde behövde en stund av dans i värmen och glansen. Men med seriös politik för att skapa de nya, riktiga jobb som Sverige så desperat behöver har denna rödgröna röra slätt ingenting alls att göra. Vi moderater har i vår stora motion Vägen vidare visat på nödvändigheten av att fortsätta att förstärka den reformpolitik som inleddes under de borgerliga regeringsåren. Vi föreslår sänkta skatter för främst nya jobb i företagen, avregleringar för ca 46 miljarder kronor och sänkta utgifter för bl.a. lägre räntor för ca Vi går bestämt emot regeringens förslag till nedskärningar av avgörande framtidssatsningar inom högre utbildning och forskning. Att spara på detta, Carl Tham, är att äventyra viktiga framtidsområden. Vi kommer att fullfölja denna vår politik under denna vårriksdag. Men låt mig innan jag slutar säga en enda sak, så att det är sagt i denna kammare: Tro inte att vi ständigt ställer upp för alla smärtsamma beslut som måste fattas, om dessa pengar skall slösas bort i dumheter som avskaffade karensdagar eller som smörjmedel i ständiga uppgörelser i denna rödgröna röra!

Fru talman! Jag kan inte förstå varför Carl Bildt är så sur över t.ex. nya debattregler. Det är väl bra om vi kan lätta upp debattformerna i kammaren för att få fler att uppträda litet friare och för att få fler att lyssna mer intresserat. Jag kan inte heller förstå varför han är så sur över att det förs vänsterpolitik. Carl Bildt är väl en god demokrat och rättar sig efter valresultatet i september. Det innebär ju faktiskt en vänstermajoritet. Då är det väl både naturligt och rimligt att den vänstermajoriteten också utformar den ekonomiska politiken, inklusive höjer skatter där det är befogat, detta för att använda pengarna på ett klokt sätt för att skapa mer rättvisa och fler jobb, något som knappast kan upphetsa någon som har i minnet vad valresultatet gav. Jag har tagit mig litet tid till att läsa Moderaternas motion, eftersom vi får sådan kritik från det hållet. Det sägs att vi åstadkommit massiva skattehöjningar. Och det Moderaterna vill göra är massiva skattesänkningar. Men man vill inte göra det på allt och för alla utan för vissa. Exempelvis skall kapitalägare och höginkomsttagare få massiva skattesänkningar i den storleksordning som Carl Bildt själv sade. Hur kan Carl Bildt tro att det skulle innebära att det privata sparandet minskar? Det är ju just de personer som har höga inkomster som sparar. Hur skulle det kunna innebära att vi får en ökad konsumtion? Det är ju just dessa människor som inte konsumerar eftersom de redan har alldeles tillräckligt. De har betalt av sina lån, de har bytt bil och bytt båt och de har skaffat sommarställe. Nu sitter de still med 600 miljarder kronor på banken, pengar som vi skulle behöva, Carl Bildt, till både jobb och välfärd. Det ni vill göra är alltså helt fel, och jag förstår inte hur ni får det att gå ihop. Jag har också märkt att ni räknar dåligt. Det här med de 7 miljarderna som Carl Bildt kritiserade - det har Vänsterpartiet också gjort, men av andra skäl - har ni använt er av i er budgetberäkning, detta trots att pengarna inte finns. Dessutom har ni mage att räkna med minskade räntekostnader därför att ni betalt av en skuld med de 7 miljarder kronor som inte finns. Det är väl inte att vara ärlig och ansvarstagande! Om ni har ambitionen att föra en klok ekonomisk politik måste ni väl räkna rätt. Jag har också konstaterat att ni tänker dra in fyra och en halv miljarder kronor från kommunerna. Det skall göras av konkurrensskäl, säger ni. Det rör sig om moms som kommunerna tidigare fått ersättning för, och det skall de inte få längre. Vad kommer det att innebära för välfärden, för barnomsorgen, för äldreomsorgen och för skolorna, Carl Bildt? Det är ju områden som ni värnar om. Jag undrar hur ni har tänkt att få en sådan ekvation att gå ihop. Moderaterna har också försökt att få in 2 miljarder kronor genom att dra in skatter. Ni vill, precis som regeringen, minska anslaget till skattemyndigheten men öka det för kronofogdarna. Hur skall det gå till? Hur skall de 2 miljarderna komma in? Ni räknar ju med dem. Jag ställer frågan: Skall man använda sig av polishundar, eller hur skall det gå till? Jag har ytterligare en fråga att ställa. Moderaterna vill ju också höja en del skatter, nämligen 2 miljoner kronor i miljöskatter. Det kunde vara roligt att höra om era skattehöjningar, Carl Bildt.

Fru talman! Jag förstår att Gudrun Schyman är upptagen med att diskutera debattreglerna - ett kärt ämne i dag - men det vore bra om hon lyssnar nu när jag replikerar. Det är helt rätt att vi moderater sänker skatter. Och vi sänker skatter för dem som Gudrun Schyman kallar kapitalägare. Men det är ju så, att kapitalägarna är företagarna. Utan något företagande skapas det aldrig några jobb. Jag vet att Gudrun Schyman säger att hon aldrig varit kommunist, men hennes parti är fullt med folk som varit kommunister, och som försökt att avskaffa allt som heter kapital och företagande. De har aldrig åstadkommit välfärd, välstånd eller rikedom. De har inte ens åstadkommit demokrati. Det är bara i ett land där man ger förtagandet och företagarna goda möjligheter som man kan skapa riktiga jobb, få till stånd bra sysselsättning och en god välfärd. Att bara drämma företagarna i huvudet med nya skatter och nya regleringar är möjligen socialism, men det är ingen klok politik. Det skapar inte heller några nya jobb. Vad gäller Gudrun Schymans räkneexempel är jag beredd att skicka en räknemästare till Gudrun Schymans kansli. Om de 7 miljarderna inte finns i regeringens budget, är det regeringens fel, inte vårt. Man utgår nämligen från samma beräkningsunderlag.
Fru talman! Det där var fegt, Carl Bildt! Om nu regeringen använder sig av luftsiffror, behöver väl inte Moderaterna vara lika dåliga. Ni skall väl utgöra en konstruktiv opposition, som åtminstone kan räkna för att på goda grunder kunna kritisera regeringen. Ni kan väl inte gömma er bakom regeringens luftsiffror. Vad gäller företagare anser vi i Vänsterpartiet också att det faktiskt behövs både företagare och företagande i Sverige. Men vi anser att det är en stor skillnad för de stora exportföretag som i dag går med stora vinster och för de småföretag som har det knapert och de egenföretagare som har svårt att överleva. Därför riktar vi våra konstruktiva förslag till företagssektorn till först och främst små företag, dvs. till företag som har färre än 50 anställda. Dessa företag får enligt våra förslag subventioner till investeringar - en kompensation för räntegapet, ett räntegap som alla säger sig vilja bli av med, men som ingen gör något åt. Och egenföretagarna skall, enligt våra förslag, få tjäna sina första 40 000 kr utan att betala egenavgifter. Vi tycker att detta är mycket konstruktivt, och vi tror att det kommer att gynna små företagare och egenföretagarverksamhet, något som jag tycker att Carl Bildt borde instämma i. De stora företagen, Carl Bildt, klarar sig mycket bra.
Fru talman! Gudrun Schymans parti har aldrig haft några konstruktiva förslag vad gäller företagsamheten. Hela Gudrun Schymans partis historia består av destruktiva förslag vad gäller företagsamheten. Det som Gudrun Schyman bidragit till att driva igenom i denna kammare under de senaste månaderna kan Gudrun Schyman vara glad över, men de personer som intresserar sig för Sverige ekonomiska välfärd bör vara ledsna. Det handlar nämligen om höjda skatter för vartenda företag. Det finns inte en företagare i landet som inte har fått höjda skatter genom denna vänsterpolitik under de senaste månaderna. Det finns inte ett företag i detta land som inte fått ökade regleringar genom denna vänsterpolik, och det finns inte en företagare i detta land som inte anser att förutsättningarna för företagande och för nya jobb försämrats. Det är vänsterpolitik. Det är förvisso inspirerat av Gudrun Schymans tankar, men det borde bekymra - nu är givetvis inte arbetsmarknadsministern här, han är väl utlokaliserad som vanligt - dem som vill ha nya, riktiga jobb i vårt land.

Fru talman! Ärade kammarledamöter! Det finns i dag mycket av oinfriade förväntningars missnöje i vårt land. Vi märker det redan, och det är en allvarlig fråga. Det har naturligtvis att göra med det som tidigare har sagts, inte minst i valdebatten. Trots att Sverige har en vänstermajoritet och en socialdemokratisk regering har inte arbetslösheten upphört. Trots att Sverige har en socialdemokratisk regering kvarstår obalanserna i de offentliga finanserna. Räntan är fortsatt hög. Ner går den bara när den går ned i USA och Tyskland. Kommunerna har inte erhållit några nya miljarder. Skatterna har höjts kraftigt, men inte ens socialdemokraterna kunde utplåna budgetunderskottet genom enbart skattehöjningar. Förvåningen måste då vara ganska stor. Detta stämmer ju inte med retoriken från den tid när folk bussades till Stockholm för att protestera mot den förra regeringen. Detta stämmer inte heller med vad de flesta socialdemokrater lovade under valrörelsen, dvs. att kommunerna skulle få mer pengar och att arbetslösheten bara var en fråga om fyrklöverregeringens illvilja och arbetsmarknadsministerns ovilja. Inför valet begärde socialdemokraterna ett öppet mandat av väljarna. Det har minsann kommit till användning. Barnbidragen sänks. Vårdnadsbidraget rivs upp. Miljön avlövas. Regional utveckling blir avveckling. Studenternas resekort skall tas bort, etc. Mönstret känns igen. Men det har talats mycket tyst om detta tidigare. Barnfamiljer med smala ekonomiska marginaler är inte mest högljudda i debatten. Regional utveckling bekymrar mestadels folk i skogslänen, långt från Stockholm och Rosenbad. Arbetslösa ungdomar under 20 år är ingen särskilt välorganiserad lobbygrupp. Och vem bryr sig om studenterna? Det gör i alla fall inte regeringen. Med miljön är det ännu enklare; varken djur eller natur protesterar på DN Debatt. Kommande generationer gör det inte heller; de får betala miljöskulden. Flitig användning av det öppna mandatet har redan gjort de socialdemokratiska stödtrupperna nervösa, ibland irriterade. "Som man bäddar får man ligga." Löftespolitiken från förra valperioden har testats mot verkligheten. Retoriken före valet stämmer inte överens med verkligheten. Regeringen slår då in på konfrontationens och på återställandets väg. Riv upp det andra har gjort! Av "samarbetets regering" har blivit en regering som i huvudsak ägnat sig åt att försämra villkoren för företagande - som vi hörde i det tidigare replikskiftet - och åt att riva upp rättvise och valfrihetsreformer som vårdnadsbidrag och allmän arbetslöshetsförsäkring. Fru talman! Centerpartiet har lagt fram ett budgetalternativ som är stramare än regeringens. Det är samtidigt rättvisare. Människor med smala ekonomiska marginaler, inte minst pensionärer med låg inkomst och barnfamiljer med låga inkomster, måste få ett återflöde av pengar när ingrepp görs i ersättningssystemen. Därför skyddar vi pensionärer med låg inkomst, men inte andra. Därför skyddar vi barnfamiljer med låga inkomster, medan skatten tar tillbaka hälften av barnbidraget för familjer med höga inkomster, inom vårt förslag om barnkonto. Centerns förslag är inriktat på att skapa nya jobb i småföretagen, i den gröna sektorn och över hela Sverige. Välfärden måste inriktas på mer av grundtrygghet. Flyttlasspolitik och orättvisa besparingar avvisas. Löften från folkomröstningen om EU-medlemskap står vi fast vid. Miljön sparar vi inte på. En skatteväxling med lägre skatt på arbete och högre skatt på koldioxidutsläpp, uran etc. måste inledas. Fyrklöverregeringen fick ta över när alla ekonomiska kurvor pekade fel. En djup internationell lågkonjunktur hade parats med en fundamentalt felaktig ekonomisk politik under 1980-talet från den tidens socialdemokratiska regeringar. Sverige hade prissatts ut ur världsmarknaden. Nedgången tog fart 1989 1990. Då ökade t.ex. antalet varsel från 20 000 år 1989 till 145 000 år 1991, som var det sista året med socialdemokratiskt regeringsansvar. Varsel om uppsägning var vid den tiden liktydigt med avsked. Fyrklöverregeringens politik vände utvecklingen. Strukturåtgärder vidtogs - inte alltid populära. 1994 hade antalet varsel under perioden januari-oktober pressats tillbaka till 32 000. Nu producerar dessutom industrin återigen - och det här är viktiga siffror - lika mycket som 1989-1990, men med 230 000 färre anställda. Lägg därtill att närvaron på jobbet har ökat med motsvarande flera tiotusentals jobb - en förändring som borde drivits fram under 1980-talets högkonjunktur. Börje Hörnlund införde ungdomspraktik inom fyrklöverregeringens politik. Den socialdemokratiska regeringens alternativ heter nu ungdomsintroduktion - en åtgärd som nått himlastormande 1 500 ungdomar hittills. Vart de 57 000 ungdomar tar vägen som fram till den 1 juli skall fasas ut ur ungdomspraktiken vet ingen. Den fråga som uppstår är naturligtvis: Varför byter ni ut ett system som fungerar mot ett nytt, som ni inte vet om det fungerar? extra miljoner för nya jobb. Det var inte helt okontroversiellt, inte heller i den regeringen. Det har skapat nya jobb till en kostnad av 60 000-70 000 kr per person - 60 000-70 000 kr per jobb. Mot detta ställer regeringen NYS, nyanställningsstödet, som i värsta fall ger bara 5 000-10 000 jobb, enligt AMS. Om bedömningarna stämmer kommer varje jobb med NYS att kosta mellan 500 000 kr och 1 miljon kronor - om man räknar bort de bidrag som går till jobb som ändå skulle komma, eftersom omsättningen ju är betydande på den svenska arbetsmarknaden; det handlar om 50 000 jobb om året. Man må säga att det blir en ordentlig skillnad i kostnad per arbetstillfälle. NYS genomförs nu till största delen ograverat. När arbetsmarknadsministern höll på att drunkna i kritiken kastade Miljöpartiet ut en frälsarkrans. Det måste ha skett av barmhärtighet - och det är ju en fin egenskap. 0,1 % av företagen utesluts, och 6 miljarder skall lockas fram från bl.a. fattiga kommuner och landsting av ett 25-procentigt bidrag för allergisanering. Skatteväxlingen försvann i ett töcken. Fru talman! Den 9 februari förra året stod Ingvar Carlsson här i kammaren och ondgjorde sig över att fyrklöverregeringen gett alla barnfamiljer del av statens barnomsorgsstöd. Vårdnadsbidraget beskrevs då som det mest fasansfulla för Sveriges ekonomi. Rättvisa och valfrihet har ju aldrig varit något för socialdemokraterna, annat än i ord. På ettårsbasis kostade vårdnadsbidraget mindre än hälften av den summa som socialdemokratin nu med Miljöpartiets hjälp delar ut! NYS har dömts ut av företagarna, av AMS-chefen och av alla politiska partier utanför regeringskansliet - tills Miljöpartiet ville in i värmen och sola sig. Det blir en för skattebetalarna dyr behandling i socialdemokraternas solarium - 5 000 miljoner kronor, som kunde ha använts till något mycket bättre, t.ex. en påbörjad skatteväxling, med rejält och uthålligt sänkta arbetsgivaravgifter för de mindre företagen. Centern står inte med mössan i hand, utan vi ställer krav. Det var väl därför som samtalen mellan oss och Arbetsmarknadsdepartementet slutade i intet. Om regeringen vill föra en politik som främjar småföretagens möjligheter att anställa fler, som utvecklar näringslivet i hela landet, som förbättrar miljön och som skapar tiotusentals nya jobb är vi beredda att föra samtal. Våra förslag ligger på riksdagens bord. De handlar om kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter för småföretagen, om en förenklad arbetsrättslig lagstiftning, om förbättrad riskkapitalförsörjning för företagen och om långsiktigt hållbara spelregler, inte det kortsiktiga hattande som är regeringens främsta kännetecken i arbetsmarknads och näringspolitiken. Om socialdemokraterna vill föra en politik i de arbetslösas intresse är Centerns förslag en bra början. Fru talman! När direktiven till Bankstödsnämnden antogs hösten 1992 fastlades att statens och därmed skattebetalarnas stöd till den finansiella sektorn skulle återföras i så stor utsträckning som möjligt. Centern viker inte från det löftet. Vi accepterar inte det som skedde under 1980-talet, dvs. att spekulanter får en gräddfil till arbetsfria inkomster. När svenska folket får betala finanskrisen dubbelt upp, dels genom statsstöd, dels genom våldsamma räntegap, måste också de som har ställt till det och de vars existens hängt på bankgarantin vara med och betala tillbaka. Finansministerns och regeringens tvekan på detta område är oförklarlig, särskilt mot bakgrund av vad som upprepas och vad som står skrivet i budgetpropositionen, bil. 8, s. 126: "Målen för bankstödsverksamheten är att - stödet så långt möjligt skall återvinnas." Men finansministern kanske inte hann läsa sin egen budgetbilaga fram till sidan 126. Regeringens bristande vilja att återkräva bankmiljarderna skall också ses i sammanhanget att socialdemokrater genom åren gladeligen ställt upp med statliga kreditgarantier till miljöskadliga projekt. Det är samma politiska krafter som står bakom byggandet av Öresundsbron mot opinionens vilja och byggandet av motorvägslederna över Stockholms grönområden. När det gäller att sätta svenska folket i skuld för att lägga mer betong över Sverige finns ingen tvekan. Det handlar om garantier, precis på samma sätt. Carlsson hur de med den nu bedömda utvecklingen för realräntan - den ligger på ca 7 % - tror att ekonomin i Öresundsbron skall hålla utan att statens garanti faller ut eller att trafikflödet måste öka långt utöver alla nivåer som är acceptabla för miljön. Sveriges räntenivå är starkt beroende av omvärldens - det vet alla. Hur kan vi då tillåta kalkylräntor för Öresundsbroprojektet som inte har någonting med verkligheten att göra? De ligger på 4 % i stället för 7. Vad väljer ni - statsgarantier eller miljöskador. Kärnkraften har som bekant varit subventionerad på samma sätt - med statsgarantier under hela sin låneperiod. Och när det gäller kärnkraftsavvecklingen går nu kärnkraftshökarna i facket till attack på nytt. Energiministern mumlar litet försiktigt att "det blir svårt" till 2010. Då måste statsministern ge besked om att starten skall ske under innevarande mandatperiod - annars riskeras 2010 som slutår. Det var inte Centern som vann folkomröstningen 1980 - det var Socialdemokraternas och Folkpartiets linje 2. Men alla, inklusive kärnkraftsetablissemanget, respekterade den uttolkning som riksdagen gjorde 1980: 25 års livslängd, slut år 2010. Då, 1980, då riksdagen behandlade den första propositionen, fanns inga invändningar mot den beskrivningen av folkomröstningen. Det är därför dags att Ingvar Carlsson ger besked om vad som gäller.

Fru talman! Surt sa räven om rönnbären - det är väl något av det som Olof Johansson illustrerar när han talar om uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vi har faktiskt fått igenom väldigt mycket i vår uppgörelse. Vi har fått igenom 2 miljarder i satsningar på allergisanering. Allergisanering finns det ett stort behov av, Olof Johansson. Det kommer att generera arbetstillfällen ute i våra kommuner, som behöver sanera skolor. I dag är en tredjedel av barnen allergiska, och en väldigt stor andel av dem är allergiska just på grund av dålig inomhusmiljö. Det är ett av våra viktiga vallöften som vi har infriat genom att vi har lyckats få de här pengarna avsatta till allergisanering. Det kommer att ge våra barn en bättre start i livet. Det är möjligt att Centern hade velat göra någonting annat ihop med regeringen. Uppenbarligen var ni där och förhandlade, men ni fick tydligen inte igenom det ni ville. Vi fick igenom det vi ville, och det är vi nöjda med.

Fru talman! Jag kritiserade bara det vi har fått höra via medierna. Det är inget surt i det. Jag konstaterar bara att det är skillnad mellan en kortsiktig uppgörelse och en långsiktig uppgörelse. Om man vill skapa nya jobb måste man ge klara signaler till det svenska näringslivet, till de mindre och medelstora företagen, för det är där jobben kan skapas. Den chansen tog inte Miljöpartiet, och jag beklagar det. Det var vårt alternativ, och det är ingen hemlighet. Vi framförde förslag om skatteväxling och föreslog motsvarande belopp - i storleksordningen 5-7 miljarder kronor. Det återfinns också i våra förslag här i riksdagen. Jag trodde att Miljöpartiet var intresserat av en skatteväxling, som hade legat kvar också framöver. I stället går man in med de här miljarderna utan att veta hur många nya jobb som kommer att skapas. Alla bedömare, även experterna, säger att det inte blir särskilt många nya jobb - det måste ju Marianne Samuelsson och Miljöpartiet vara medvetet om. Det innebär att man ger bidrag till jobb som ändå skulle ha skapats i en konjunktur som är på väg uppåt, där man har normal omsättning på arbetsmarknaden. De jobben skall ni betala för! Men nya jobb i mindre och medelstora företag skapas naturligtvis inte om man inte har stabila, långsiktiga spelregler. Det är där problemet ligger, inte i att vi behöver angripa allergiproblemen. Riksdagen fattade för övrigt förra hösten ett beslut om att börja att tackla inomhusklimatet. Där finns det pengar för 1995, och det är bara att fortsätta med det arbetet. Till sist konstaterar jag bara att kommunerna skall ställa upp med 6 miljarder om ni skall få ut de 2 miljarderna i bidrag.

Fru talman! Ja, visst skall kommunerna ställa upp! Visst behöver fler ställa upp med pengar, men 25 % i bidrag har i tidigare projekt genererat många arbetstillfällen. Just byggindustrin är en bransch som behöver få arbetstillfällen. Och 2 miljarder är ganska mycket mer pengar än de 200 miljoner som fanns i höstbudgeten. Det kommer att ge kommunerna betydligt bättre möjligheter att nu satsa på den allergisanering som våra barn väntar på. Och barns miljö är otroligt viktig. Skatteväxlingen är viktig också för oss i Miljöpartiet. Det här är en form av skatteväxling. Den kommer att ge jobb. Det finns naturligtvis ett intresse bland företagen att minska kostnaderna för det stora övertidsuttag som vi har i dag och i stället nyanställa. Jag tror att det här kan ge bra möjligheter att komma i gång. Kan vi få ned övertiden sparar vi dessutom i samhället på sikt. Övertid ger förslitningsskador och annat som samhället får ta kostnaderna för på sikt. Det finns alltså stora fördelar med det här projektet.

Fru talman! Den viktiga skillnaden mellan våra synsätt är uppenbarligen kortsiktigheten respektive långsiktigheten. Om man skall ha fram nya jobb på en någorlunda permanent nivå måste man ge tydliga signaler till de många mindre och medelstora företagen. Då är skatteväxling ett bra sätt, och den chansen tog ni inte. Vi ställde det kravet - ni gjorde det uppenbarligen inte. Däri ligger skillnaden. Skillnaden ligger inte i synen på allergisanering. Riksdagen har som sagt redan fattat beslut om pengar som kan användas för det, och det är självklart att vi ställer upp på ytterligare resurser för det ändamålet.

Fru talman! Vi politiker gör alla studiebesök när vi är ute och reser på kampanjer i landet. Men jag har en stark känsla av att det skiljer mellan partierna när vi väljer ut vilka studiebesök vi skall göra. Vi folkpartister försöker besöka både stora och små företag, både kommunala och icke-kommunala inrättningar och mycket annat. Jag har en känsla av att t.ex. socialdemokraterna har rätt mycket av ideologiska skygglappar när de planerar sina dagsprogram för sådana resor. Jag har nämligen många gånger suttit på sådana studiebesök och tänkt: Här kan ingen socialdemokrat och knappast heller någon vänsterpartist någonsin ha varit - hade de upplevt det här hade de aldrig kunnat säga det de säger i debatterna. Det gäller t.ex. när jag är ute och besöker små verksamheter som har startats som alternativ till den kommunala verksamheten. Vi folkpartister är mycket intresserade av välfärdssamhällets utveckling. De nytänkare som försöker förbättra kvaliteten i offentlig verksamhet är oerhört värdefulla. Det kan röra sig om en skola som prövar en ny pedagogik, ett daghem som har en annorlunda verksamhetsidé, ett vårdhem med en annan vårdideologi m.m. När jag ser allt engagemang, allt ansvarstagande och all kreativitet så frågar jag mig hur socialdemokrater och vänsterpartister kan avsky det här så intensivt. Hur kan man tycka att Sverige har råd att avstå från det här? Vid besök ute i olika verksamheter ser man just sådant som vi behöver mer av i den tid som vi lever i. Vi behöver fler, inte färre, nya idéer för hur välfärden skall bli bättre - trots att vi har ont om pengar. För att ta ett annat exempel behöver vi mer, inte mindre, av föräldraengagemang. Från hela landet strömmar det nu in rapporter om hur villkoren för alternativen i kommunerna har hårdnat efter valet. Jag hörde på radio att socialdemokrater i Umeå var arga på skolminister Ylva Johansson för att hon inte tillräckligt snabbt har sett till att kommunerna får strypa de fria skolorna. Det här är ingen udda sidofråga, vilket socialdemokraterna ibland vill låtsas. Det här är i själva verket en nyckelfråga i hela välfärdspolitiken. Hur uppmuntrar vi förnyelse för att få ut mesta möjliga resultat av skattepengarna? Den jättebroms som nu har slagits till efter valet hotar inte bara valfriheten utan också ansträngningarna att göra den offentliga sektorn effektivare. Även en del socialdemokrater med insikt i kommunal ekonomi är bekymrade över den signal som nu går ut om att allt skall bli som förut. Det här berör direkt eller indirekt tiotusentals av de människor som tittar på den här debatten i TV. De behöver kvalitet i vård, omsorg och utbildning. Den kvaliteten är hotad. De tankar jag får när jag är ute på dessa studiebesök slår mig ibland också när jag besöker småföretag: Har någon socialdemokrat eller någon vänsterpartist någonsin varit här? Det är viktigt att besöka småföretagare för att förstå psykologin och drivkrafterna bakom enskilt företagande. Småföretagarna är ofta människor som har satt sin familjeekonomi i pant och under många år har jobbat nästan dag och natt för att förverkliga en idé. Det lilla företaget, kanske med familjenamnet på skylten på dörren, är deras livsverk, deras livs scen som det har kallats. De vill kunna behålla kontrollen. De vill känna att deras efterkommande får ut något av allt slit de har utfört. Det är viktigt att känna till allt det här och att tänka på det när småföretagarpolitiken utformas. Det måste finnas riskkapital. Regelverket skall vara långsiktigt och inte för tillkrånglat. Företagarna är mer intresserade av att jobba med sin affärsidé än av att sitta med sin revisor för att hitta kryphål i krångliga regler. Räntan får inte vara för hög när pengar till expansion måste lånas upp. Det måste bli något kvar av allt arbete efter skatt. Allt detta har förändrats i fel riktning efter valet. Jag hoppas att många socialdemokrater läste Aftonbladet i söndags och att de inte hoppade över Göran Skyttes artikel "Småföretagare måste älskas, s!" Göran Skytte är själv nybliven småföretagare och hade tänkt expandera. Han hade hoppats på att den realistiska delen inom socialdemokratin tillsammans med Folkpartiet skulle forma en bra småföretagarpolitik. Då hade han vågat satsa. Nu blev det inte så. Vänsterfalangen segrade inom Socialdemokraterna, och Göran Skytte har ställt in sin nyanställning. Han påpekar att om många företagare tänker som han, tappar vi tiotusentals jobb. Då kommer vi att sitta fast i arbetslösheten. Storföretagen kan aldrig få fram nya jobb i samma takt som gamla slås ut. 14 % av arbetskraften står fortfarande utanför arbetsmarknaden. Det är i stort sett lika många som för ett år sedan. Regeringens egna siffror visade att Sverige har fastnat i massarbetslöshet. Ett uttryck som sammanfattar mycket av det som jag har talat om hittills är "det aktiva medborgarskapet". Det utgår från vår liberala människosyn - att människor kan växa. Vi tror att människor växer när det finns utrymme för egna initiativ, när människor förutsätts ta ett eget ansvar. Sverige har tappat i spänst och vitalitet genom att människor som velat ta initiativ för att förbättra sin egen eller andras framtid alltför ofta mött attityden: Strunta i det där. Det där klarar det offentliga bäst. Många människor oroar sig för utvecklingen i samhället på ett djupare plan än det som vi brukar diskutera i politiska debatter. De har en känsla av att våldet breder ut sig, att fusket ökar och att de uppfattar en hårdnande mentalitet. Det finns naturligtvis inga patentlösningar på problem av det slaget. För mig rymmer dock begreppet "det aktiva medborgarskapet" en vision av ett samhälle där utvecklingen vänds och går åt andra hållet. Det är en vision som innehåller mycket solidaritet, men som mer än uttrycken "det starka samhället" eller "det goda folkhemmet" sätter den enskilda människans ansvar i fokus. Vi tror att det finns utrymme för ett aktivt medborgarskap i många sammanhang och att det kan skapa ett kitt av gemensamma värderingar, etik och moral, som måste finnas i ett gott samhälle. Ett annat kitt som behövs är ett trovärdigt trygghetssystem. Det samhälle jag har beskrivit här är mycket öppet för förändringar. Där kommer människor att utsättas för påfrestningar. Då är det mycket viktigt att det finns ett väl fungerande generellt välfärdssystem. Därför är vi bekymrade över de ingrepp i den generella välfärden som nu sker. Vi är inte bekymrade över att det sker ingrepp - det är nödvändigt - och inte ens över den totala ekonomiska omfattningen. Den är säkert också nödvändig. Vi är bekymrade över principerna för ingreppen eller rättare sagt den brist på principer som regeringen har när man går till verket. Ni socialdemokrater har kritiserat oss för dålig fördelningspolitik. Men det som nu sker är usel fördelningspolitik. Det finns ingen fördelningsstudie som visar att barnfamiljerna har klarat sig bättre än andra under de senaste åren och därför skall drabbas värst av försämringar. Det finns ingen fördelningsstudie som visar att bibehållna bostadssubventioner är bättre än barnbidrag och sjukersättning. Det finns ingen fördelningsstudie som visar att en karensdag drabbar hårdare än försämringar för de som är sjuka i upp till ett år. Det finns ingen fördelningsstudie som visar att de som blivit arbetslösa utan att ha varit med i en facklig A-kassa klarar sig bättre på KAS än på 80 % Vi fruktar att tilltron till hela systemet kommer att svikta genom den här salamitaktiken med ständigt nya försämringar, särskilt som försämringarna är så svåra att förstå. Varför skall den som är sjuk klara sig på en lägre ersättning än den som är arbetslös? Varför skall barnfamiljerna drabbas så hårt när man inte gör någonting åt det faktum att pensionsåldern mot all rim och reson bara sjunker och sjunker? Den skulle naturligtvis höjas i takt med att vi lever längre och längre och blir friskare och friskare. Jag har mött Ingvar Carlsson en gång tidigare i ett debattliknande sammanhang. Det var i ett radioprogram sommaren 1993 - om Ingvar Carlsson möjligen minns det. Det jag minns från den korta telefondiskussionen var att Ingvar Carlsson angrep mig för att det fanns risk för att vi skulle gå med på att sänka ersättningen i föräldraförsäkringen från 90 % till 80 % för att tillmötesgå Ny demokrati. Jag lovade att vi inte skulle göra det. De som lyssnade på radioprogrammet måste ha blivit ganska förvånade när socialdemokraterna själva några månader senare föreslog en sänkning till 80 %. De måste dock ha blivit ännu mer förvånade i januari när socialdemokraterna föreslog en sänkning till 75 %, vilket är under Ny demokratis nivå. Frågan uppstår naturligtvis hos många: Kommer ni nästa gång att föreslå 70 %, som ni häromåret föreslog för de långtidsjuka? Det är den här salamitaktiken med ständiga och svårförklariga försämringar som vi fruktar kommer att leda till att tilltron till hela systemet eroderar. Man kan fråga sig varför Socialdemokraterna har hamnat här. En del som tittar på debatten kanske tycker att det är konstigt. Det brukar ju vara så att Socialdemokraterna kritiserar oss för dålig fördelningspolitik och inte tvärtom. Jag tror förklaringen ligger i Socialdemokraternas knytning till LO. Det är påtryckningar från den mäktiga byggbranschen genom Byggarbetarförbundet som gjort att ni ökar bostadssubventionerna som redan ligger på nivån 30 miljarder kronor med ytterligare 3 miljarder. Det är påtryckningar från LO som gjort att ni prioriterar borttagande av karensdagen och avskaffande av de icke-fackliga a-kassorna. Till sist: De senaste dagarna har frågan ställts om partiledarskiftet i Folkpartiet innebär en politisk kursomläggning. Svaret på den frågan är nej. Vårt politiska program och vår politiska kurs ligger fast. Vår politik är alltså inte förändrad. Men någonting annat har förändrats. Det är förutsättningarna för samverkan över blockgränserna. De förändrades på eftermiddagen den 21 september 1994 då Ingvar Carlsson till Göran Skyttes och andras besvikelse valde att inte samverka åt mitten utan åt vänster. Genom det beskedet blev vår öppenhet för samverkan över blockgränsen orealistisk och inaktuell. Vi hade tagit betydande politiska risker och fått kritik för svek och vinglighet genom vår öppenhet för en okonventionell lösning av regeringsfrågan. Vi tror fortfarande att det hade varit bäst för Sverige i det läge som rådde dagen efter valet. Men det som då skedde kan inte göras ogjort. Det var ett vägval av Ingvar Carlsson, bort från mittfåran, bort från Folkpartiet och bort från en långsiktig och trovärdig marknadsekonomisk inriktning av politiken i riktning mot Vänsterpartiet, och sedan i förrgår också mot Miljöpartiet, i riktning mot vänsterfalangen i det egna partiet och LO och i riktning mot en politik med tydliga socialistiska drag. Summan av återställarna - försämringarna för småföretagen, upprivandet av skattereformen och jättebromsen för alternativ och valfrihet i kommunal verksamhet - är en politik som vi inte på något sätt kan eller vill ta ansvar för. Nu formas politiken i skärningspunkten mellan Socialdemokratin, LO, Om ni i Socialdemokraternas ledning tror att det där uppstår en bra politik är klyftan i svensk politik större än vad jag trodde. Jag kan redan nu säga att jag tror att Sverige skulle behöva en helt annan politik.

Fru talman! Det är alldeles uppenbart att Lars Leijonborg skulle vilja ha en annan politik. Nu var det så att väljarna ville ha en vänsterpolitik. Ni verkar ha väldigt svårt på den borgerliga sidan att komma över detta faktum. Men tiden går ju framåt. Under den här mandatperioden måste ni väl ändå ha tid att vänja er, hoppas jag. Jag vill ta tillfället i akt att gratulera Maria Leissner till partiledarskapet. Även om hon inte kan delta i debatten finns hon ju i alla fall här i kammaren. Gratulationer från Vänsterpartiet! Lars Leijonborg ställde själv frågan: Innebär partiledarbytet någon förändring av Folkpartiets politik? Den frågan vill jag också ställa till Lars Leijonborg. Bengt Westerberg diskuterade ju tidigare innan den nya budgeten lades fram att det var nödvändigt att göra vissa omprioriteringar i den ekonomiska politiken. Han talade för ytterligare besparingar inom det militära försvaret till förmån för satsningar inom välfärdssektorn, t.ex. skolan, sjukvården och barnomsorgen. Det tyckte jag var väldigt klokt av honom. Vi har i Vänsterpartiets alternativa budget också lagt fram sådana förslag. De innebär större besparingar på det militära försvaret för att också få pengar över till att bevara, utveckla och förstärka den generella sociala välfärden. Jag undrar nu varför Folkpartiet har gått ifrån den här linjen.

Fru talman! Valet gav vänstermajoritet, hör man ofta. Men så var det ju inte. Valet gav mittenmajoritet. Om Ingvar Carlsson hade bildat regering med Bengt Westerberg, med Olof Johansson eller med båda två hade den regeringen haft majoritet i riksdagen. Det hade blivit en majoritetsregering som Sverige så väl hade behövt. Valet gav en socialistisk majoritet därför att Ingvar Carlsson valde den vägen. Men han hade haft full möjlighet i den position han då befann sig att gå en annan väg. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Tolkningen av valresultatet låg i den socialdemokratiska partiledningens händer. När det gäller försvaret håller vi även på den punkten självfallet fast vid det vi stod för före valet. Över huvud taget har det varit en ledstjärna i vårt motionsarbete nu som tidigare att vi skall vara mycket noga med att följa upp det vi sade före valet. Vi har i en motion påpekat att vi inte sökte ett öppet mandat i valet, utan vi sökte ett preciserat mandat. Vi var noga med att i rapporter, tal och program lägga fast vad vi ville göra. Nu fick vi inte mandat från riktigt så många som vi hade önskat. Men de 400 000 som trots allt röstade på oss skall naturligtvis kunna veta att vi håller fast vid den politiken. Såvitt jag förstår kommer Gudrun Schyman att redan i morgon kväll få tillfälle att tala med de andra partiledarna om den framtida försvarspolitiken. Vår inriktning är alldeles klar. Det går att genom en annan inriktning av försvarspolitiken spara betydande belopp. Därmot är försvarsverksamheten ganska långsiktig. Det handlar om materielbeställningar och sådant som löper under flera år. Därför är möjligheterna att få effekt mycket snabbt begränsade om man skall vara realistisk. Men den långsiktiga inriktningen är helt klar. Naturligtvis går det att spara på försvaret.
Fru talman! Var Socialdemokraterna hör hemma kan de nog bäst förklara själva. Mig veterligen är det ett arbetarrörelseparti som också enligt sitt partiprogram är socialistiskt. Det kan man väl inte göra hur som helst med, hoppas jag, Ingvar Carlsson. Så till försvaret. Om man tänker sig besparingar måste väl också avsätta pengar för det eller se till att redovisa besparingarna i budgeten? Det som har förbryllat mig när jag har läst ert budgetförslag, Lars Leijonborg, är att det inte finns några sådana besparingar. Det är i alla fall en mandatperiod fram till 1998 som vi talar om. Jag är mycket bekymrad över om ni har frångått den här inriktningen.

Fru talman! Vad är Socialdemokraterna? Det är ett ämne som jag tycker på ett förtjänstfullt sätt har kommit mer och mer i fokus i den politiska debatten. Förr i tiden talade man mest om borgerlig splittring. Men nu blir det alltmer diskussion om Rosornas krig. Jag kan citera Göran Skyttes artikel i Aftonbladet igen där han berättar om sin lilla firma från i höstas och hur han såg på läget: "Det politiska läget såg bra ut. Socialdemokraterna skulle vinna valet. Den realistiske och hårdföre Göran Persson skulle bli finansminister. Carlsson & Persson negligerade vänstern. Talade vänligt med folkpartiet. Och under just sådana omständigheter kunde vi tänka oss att anställa 1,25 S vann planenligt. Men stängde omedelbart dörren för Westerberg. Inledde i stället förbindelser med Gudrun Schyman. I det ögonblicket gjorde jag och min kamrat en ny bedömning. Det kommer att bli skatter. Och arbetsgivaravgifter. Och vi bestämde oss för att avvakta." Så är det ju. Vem vet vad Socialdemokraterna är? Göran Skytte visste det inte. Det är många andra som inte heller vet det. Regeringen har ju föreslagit en betydande besparing på försvaret till 1998. Vi ställer upp den. Vi tror att man kan komma betydligt längre efter 1998. Det är också precis vad vi sade före valet.

Fru talman! Jag vill ta tillfället i akt att redogöra för Vänsterpartiets politik. Vår ekonomiska politik grundar sig på ungefär samma bedömningar som regeringens. Vi tycker att de tre ben som politiken står på är bra. Att vi skall få ner arbetslösheten, att vi skall få ner budgetunderskottet och att vi skall fördela rättvist är tre infallsvinklar som vi tycker är bra. Vi använder också samma ekonomiska ram som regeringen gör, dvs. vi skall minska underskottet med 20 miljarder kronor. Men vi har en litet annan fördelning. Vi tycker nämligen att det fattas väsentliga delar i regeringens politik. Vi tycker att regeringen har för låg ambition när det gäller arbetslösheten. Vi tycker att det saknas miljöinriktade insatser. Vi tycker att det är illa ställt med jämlikhetssträvandena, Mona Sahlin. Därför har vi lagt fram förslag när det gäller dessa tre frågor. Vi tycker också att det finns två förslag som vi absolut inte kan acceptera. Det ena gäller nedskärningarna av biståndet. Det är beklämmande att en socialdemokratisk regering vill konjunkturanpassa stödet till de fattigaste människorna i de fattigaste länderna. Vi tycker också att det är ett uppseendeväckande dåligt förslag att säga till våra ungdomar som är 18 20 år och som är myndiga att de inte kan få någon akassa. Det är fullständigt idiotiskt. Men vi är alltså överens om de stora ramarna. Vi har förslag på mera aktiva insatser för att få ner arbetslösheten. Vi har förslag på hur vi skall fördela besparingarna mera rättvist. Vi har utformat vår skattepolitik så att vi fortsätter att ta in skatter, Carl Bildt. Vi anser att det fortfarande finns ett utrymme för det. Det utrymmet finns i de inkomstskikt som har höga inkomster, 300 000, 400 000 och 500 000 kronor om året. Det är inkomstgrupper som i dagens läge kan avvara ännu mer pengar. Det finns företag som går mycket bra. I Sverige har vi en extremt låg företagsbeskattning. Vi tycker att vi kan EU-anpassa den litet grand, dvs. höja den till 30 %. Men vi sänker faktiskt också skatter, som jag sade till Carl Bildt tidigare. Vi sänker skatter på låga inkomster genom att höja grundbidraget. Vi sänker skatter för små företag och för egenföretagare genom räntesubventioner på investeringar och genom att befria de först intjänade 40 000 kronorna för egenföretagare från egenavgifter. Vi tror att detta är mycket klokt för att stimulera kreativitet, eget ansvarstagande och egna initiativ. Det riktar sig till de företagare och de företag som vi vet kommer att använda dessa pengar och som faktiskt behöver dem. Våra insatser på arbetsmarknadsområdet innebär att vi satsar mer pengar. Vi har en högre ambition. Vi tycker att det är rimligt att ha ambitionen att få ner arbetslösheten minst till 5 % under den här mandatperioden. Därför satsar vi mer pengar på det. Men vi vill rikta dem på ett effektivt sätt. Det är därför vi har sagt nej till regeringens förslag om det som vi brukar kalla för ras. I ett läge när vi skall spara och gneta tycker vi att det är oansvarigt att så här vidlyftigt kasta ut sju miljarder, eller om det nu är fem miljarder. Men då skall i alla fall två miljarder till 75 % betalas av kommunerna. Kommunerna skall alltså pytsa in sex miljarder när det gäller förslaget om allergisanering. Man kan fråga sig var man skall ta de pengarna ute i kommunerna. Vi tycker att det är oansvarigt av regeringen att vara så vidlyftig med dessa pengar när vi samtidigt skall gneta inom familjepolitikens område och få ihop tre miljarder i besparingar. Låt oss ställa dessa saker mot varandra. Tre miljarder skall vi gneta ihop på flerbarnstilläggen, barnbidragen, bostadsbidragen, bidragsförskotten och kanske föräldraförsäkringen. Vi har sagt ja till det. Men då är det märkligt att uppleva att det kommer ett förslag om att sju miljarder skall gå rakt ut. Man vet faktiskt att detta är mycket ineffektivt. Det ger möjligen träffsäkerhet när det gäller 30-40 %. Vi tycker inte att det är ett bra förslag. Därför har vi sagt nej till det. Vi har andra förslag som handlar om arbetsmarknaden. En viktig fråga när vi talar om att öka sysselsättningen tycker vi är att begränsa övertidsuttaget. Vi har ett oerhört stort övertidsuttag i Sverige. Vi vet att det motsvarar ungefär 40 000-60 000 jobb om vi skulle räkna rakt av. Vi vill begränsa det och halvera taket. Vi vill göra övertidsuttagen dyrare. Vi vill satsa mer på utbildning. Vi vill satsa på arbetshandikappade. Vi vill ge investeringsstöd till de mindre företagen. Vi vill ha gröna investeringar i energi, trafik och miljö. Vi vill ge kommunerna stöd. Vi är tyvärr ensamma i kammaren om att vilja ge stöd till kommunerna så att de inte behöver säga upp mer folk. Det handlar ju ofta om kvinnor som arbetar i barnomsorgen, i äldreomsorgen och i sjukvården. Vi behöver ha en pott i statsbudgeten för detta för att slippa ökad arbetslöshet och för att bevara kvaliteten. Vi har kallat det för kommunakut. Vi är tyvärr ensamma om det. Vi har också andra förslag som kanske inte täcker så stora belopp, men som är nödvändiga i dessa besparingstider. Då tänker jag på det som många människor ute i samhället faktiskt diskuterar, nämligen detta med bankerna. Vad är det som gör att regeringen absolut inte vill medverka till att bankerna skall betala tillbaka några pengar? Det är obegripligt för mig. Jag tycker att det vore rimligt att vi satte oss ner och funderade över hur vi på det mest konstruktiva sättet kan se till att bankerna successivt kan betala av de lån och utfästelser om pengar som de har fått. Vi har ett förslag som innebär att man tar ut 1 % i avgift på bankgarantin. Det skulle inbringa 1-2, möjligen 3, miljarder kronor per år. Det skulle vara en mycket konstruktiv avbetalningsplan. Vi tycker att det är rimligt. Jag begriper inte att regeringen inte tycker det. Vi har andra förslag som rör de fantasilöner som finns ute i samhället, i det privata näringslivet men också inom statlig förvaltning. Det handlar om fantasilöner, fluffiga fallskärmsavtal och ett privilegiesystem som sticker i ögonen - med all rätt, anser vi. Att vi kommer till rätta med detta innebär inte att vi löser skulderna, men det är moraliskt viktigt att vi har ett samhällsklimat där alla känner att vi alla är med och betalar. Staten skulle kunna föregå med gott exempel som arbetsgivare genom att t.ex. sätta ett lönetak. Vi har föreslagit 65 000 kronor i månaden. Det är vad fru talmannen och statsministern har. Det finns väl ingen som kan vara värd mer än de antar jag. Vi kunde ha det som riktpunkt. Vi har också sagt att det måste bli stopp på en massa arvoden som figurerar när människor som har en mycket anständig lön åker ut och pratar om saker som de ändå jobbar med. Det finns mycket att röja upp i här. Skälet till att göra det är att ingen skall kunna misstänka att det finns ett privilegiesystem som växer sig stort samtidigt som många människor både måste dra åt svångremmar och gräva i sina fickor efter pengar. Detta är en viktig samhällsmoralisk fråga. Vi har också omsatt den i motioner. Slutligen vill jag ta upp en annan fråga. Det bekymrar mig att den inte är bättre uttryckt någonstans i budgeten. Den handlar om jämställdhet. Nu har Mona Sahlin gått ut, men hon får läsa protokollet. Vi är ganska överens i det här landet om att vi behöver öka jämställdheten och att det finns brister där. Jag vet att jämställdhetsministern själv har sagt att det skall göras analyser även ur könssynpunkt när man lägger fram förslag. Men de här analyserna lyser med sin frånvaro just när det gäller den ekonomiska politiken. Vi löser inte jämställdheten bara genom ökad kvinnorepresenation eller genom att fler generaldirektörer eller landshövdingar blir kvinnor, utan vi måste också få inflytande över den ekonomiska politiken. Det innebär att varje ekonomisk fråga måste analyseras också ur jämställdhetssynpunkt. Budgetförslagen innebär att nedskärningarna inom offentlig sektor, t.ex. inom socialförsäkringssystemen, naturligtvis drabbar oss kvinnor mer, eftersom vi använder dessa mer och är mer beroende av att välfärden fungerar. Vi har i stor utsträckning ett försörjaransvar som många män inte har. Alltså slår nedskärningarna olika. Detta måste man vara medveten om när man lägger fram förslag. Ekonomin är inte könsneutral. Det här har vi tagit upp i en motion. Jag vill också lyfta fram en annan fråga som vi har aktualiserat, nämligen kvinnors hälsa. Fortfarande är det inom detta område mannen som är norm. Det innebär att värden som blodtryck och annat som mäts på kvinnor framstår som aparta och onormala i förhållande till mannen, som är normen. Jag vill citera ur en text från medicinutbildningen som belyser synen på kvinnan inom medicinen. Jag skall läsa högt ur en mycket aktuell lärobok i gynekologi och obstretik, som faktiskt fortfarande används inom medicinen. Det heter där: De gynekologiska besvären förekommer "hos kvinnor med en expansiv personlighetskaraktär. - Typexemplet är den överambitiösa, disharmoniska kvinnan. Hon är ofta en kampnatur: seg, energisk, framgångsrik karriärkvinna. Karaktäristiskt är en inte alltid särskilt väl dold tagg mot män i allmänhet och mot maken i synnerhet och en önskan att vilja konkurrera och överglänsa. Det kvinnliga är dem ofta motbjudande." Det här får alltså våra medicinstuderande fortfarande lära sig. Det finns en institution, Kvinnohälsan vid Karolinska institutet, som har uppmärksammat detta och många andra liknande exempel. Den institutionen vill vi stödja. Vi tycker att det här behövs krafttag.

Fru talman! Nyligen träffade jag en kvinna som arbetar inom vården, på en kirurgavdelning vid ett av våra sjukhus. Avdelningen är en s.k. resultatenhet, vilket innebär att det ekonomiska resultatet måste motsvara arbetsgivarens krav, medan kvalitet och andra mänskliga aspekter inte är lika viktiga. Hon berättade att hon under ganska lång tid varit arbetslös. Hon var mycket glad för att hon nu hade fått jobb igen som undersköterska, men hon var samtidigt mycket pressad av den arbetssituation som rådde på sjukhuset. Hon sade att det finns dagar då hon tar upp de sista patienterna strax före lunch. Det finns också dagar när hon själv inte hinner gå och äta lunch, eftersom det är en hel del att göra innan hon tvingas lägga de första patienterna igen. Det finns också dagar när hon gör flera timmar övertid som hon inte vågar sätta upp, eftersom hon var rädd för att resultatenhetens budget då skulle spricka och att i så fall kanske hon själv skulle mista jobbet. Visserligen, sade hon, har hon 80 % av lönen när hon är arbetslös, men för henne var ändå jobbet, att vara betydelsefull och att ha ett arbete att gå till, något så viktigt att hon struntade i att hon fick jobba mer än hon skulle, bara hon fick behålla sitt arbete. För landstinget var detta naturligtvis lönsamt, men samhällsekonomiskt måste man fundera över om det här verkligen är lönsamt. Framför allt måste man fundera över om det är lönsamt att människor som behövs inom vård, omsorg och skola går arbetslösa med 80 % av sin lön, människor som är utbildade för och kunniga på sitt arbetsområde. Kan det vara samhällsekonomiskt lönsamt? De som blir kvar i vården är oftast sjuksköterskor, som slits mellan den medicinska insatsen och tiden för omvårdnad och som också skall göra det jobb som tidigare undersköterskorna gjorde. Hos mig biter sig bilden av den bortrationaliserade undersköterskan fast - hon som egentligen behövs i vården men som på grund av att inte vården, men däremot samhället, anses ha råd att betala för henne inte behöver göra något. Jag tycker att det är helt orimligt att vi i Sverige i dag skall ha en sådan situation. Det är orimligt att kommuner och landsting inte skall kunna anställa vårdutbildade människor samtidigt som vi vet att vården är något som vi svenskar sätter mycket högt när vi anger våra prioriteringar av vad som är viktigt. Vi i Miljöpartiet tycker att en del av de pengar som i dag går till att betala för arbetslösheten skall användas för att personalen skall få göra det jobb som den vill göra och är bra på och som dessutom behöver bli gjort. Vi kvinnor, de unga och låginkomsttagarna känner inte längre igen socialdemokratin. Den sociala snedfördelningen av besparingarna i regeringens budget är både påtaglig och skrämmande. Vi är ense med regeringen om att det måste sparas, men besparingarna måste ske på ett rättvist sätt. Det går att åstadkomma detta. Det förväntas att socialdemokraterna skall göra det, och vi är villiga att ta upp en diskussion med regeringen om mera rättvisa besparingar. Regeringen föreslår sänkningar av barnbidragen och av ersättningarna i föräldraförsäkring och sjukförsäkring. Samtliga dessa nedskärningar trycker ut låginkomsttagarna från marknaden. Kvinnorna, barnen, de sjuka, de arbetslösa och låginkomsttagarna, varav de flesta är kvinnor, till stor del kvinnor med hög utbildning och deltidsarbete, förlorar i köpkraft. De som använder sina inkomster för att konsumera får mindre att röra sig med. Vi har fått rapporter om att kostnaderna för bostadsbidrag har ökat med 2 miljarder. Med socialdemokraternas sparmodell kommer kostnaderna att öka ytterligare både för bostadsbidrag och för socialbidrag. Vi i Miljöpartiet frågar oss varför socialdemokraterna väljer att fortsätta på den här vägen, den väg som den borgerliga regeringen slog in på under sin mandatperiod och som väljarna uppenbarligen inte gillade, varför det parti som av tradition värnat om de svagare nu väljer att ta ut en stor del av besparingarna just på den gruppen. Det jäser av förklarliga skäl i sleden. Det jäser också bland vanligt folk utanför den s.k. rörelsen. Människor som redan i dag lever på marginalen kommer att få det mycket besvärligt med regeringens budgetförslag. Jag fick ett öppet mandat, sade Göran Persson. Räcker det som förklaring? Varför, Ingvar Carlsson, har socialdemokratin valt modellen att spara på de fattigaste i vårt samhälle? Miljöpartiet anser att det går att spara på ett mer rättvist sätt. Besparingarna får inte innebära att vi flyttar kostnaderna från stat till kommun - då har vi inte vunnit något samhällsekonomiskt. Miljöpartiet de gröna sympatiserar med tanken att de lägst avlönade - kvinnor, barn, sjuka och handikappade - skall få samma rätt till välfärd som de starka, friska och heltidsarbetande männen. Miljöpartiet de gröna anser att människor med låga inkomster skall undantas från besparingar. De skall skyddas mot nedskärningarna så att de kan upprätthålla eller kanske t.o.m. öka sin konsumtion. Det skulle påverka arbetslösheten och minska budgetunderskottet. Fru talman! Miljöpartiet de gröna vill ha en modell för alla socialförsäkringar, inklusive arbetslöshetsersättningen, som bygger på ett brutet tak. För inkomsterna under 144 000 kr per år får individen 80 % 144 000 kr och upp till taket på 7,5 basbelopp blir ersättningen 40 %. Det betyder konkret att alla som tjänar under 13 900 kr per månad tjänar på vårt förslag, jämfört med regeringens. Det handlar om ca två tredjedelar av inkomsttagarna. Vårt förslag ger mer åt dem som har det sämst, och det sparar pengar åt staten. Besparingen är Miljöpartiet de gröna har också sagt nej till sänkt barnbidrag. Vi vill i stället höja barnbidraget med 250 kr per månad, och sedan vill vi beskatta det. I praktiken betyder det att föräldrar med låg eller ingen inkomst får högre barnbidrag, föräldrar med hög inkomst får lägre. Vi tror att det är ett förslag som har stöd bland vanligt folk. Det är lättare att acceptera att de som har litet får behålla mer än att alla skall förlora lika mycket. Vårt förslag innebär också en besparing på ca 2 miljarder. Socialdemokraternas omsvängning när det gäller välfärdspolitiken är olycklig så länge det drabbar dem som har det sämst. Å andra sidan kan ju detta öppna för en diskussion och dialog med andra partier. Miljöpartiet de gröna är berett att diskutera förändringar i socialförsäkringssystemet som gör att de allra fattigaste får mer kvar, medan de som har det bäst får behålla mindre. Vi ser därför fram emot arbetet i den nytillsatta arbetsgruppen som skall se över just familjepolitiken. Fru talman! Vi kvinnor har mycket stort behov av en fungerande offentlig sektor, inte bara för att den i stor utsträckning utgör vår arbetsplats. Den är också en förutsättning för att vi skall kunna ha ett arbete. I dag saknas det barnomsorgsplatser i 115 av kommunerna. Dessa kommuner kan då inte leva upp till barnomsorgslagen. Det innebär i sin tur att kvinnor inte har möjlighet att arbeta. Grunden för vår jämställdhet, kvinnans ekonomiska oberoende, hotas. Detta är också en anledning till att vi måste komma till rätta med den höga arbetslösheten. Miljöpartiet de gröna har olika lösningar. En av de viktigaste åtgärderna är sänkt arbetstid. Om vi sänker arbetstiden med fem timmar per vecka redan i höst och delar på jobben, kan vi under mandatperioden skapa ca 100 000 nya jobb. Därför bör Arbetstidskommitténs arbete skyndas på. Miljöpartiet vill att arbetstiden skall sänkas, och vi är inte ensamma. Såväl Socialdemokraternas som mittenpartiernas kvinnoförbund har sex timmars arbetsdag på sina program, liksom Vänsterpartiet. Det är ganska självklart, eftersom en sänkt arbetstid gynnar kvinnor och därmed jämställdheten. I dag arbetar många kvinnor på deltid. Om också mannen jobbade mindre, kan han ta större del av hemarbetet. Sänkningen av arbetstiden ger fler jobb och ger en ökad livskvalitet. Balansen i samhället ökar, och individen mår bättre. Ökad fritid ger plats för mer gemenskap, barn och familj. Det ökar också möjligheterna för eget arbete, reparationer, odlingar, hantverk och annat som många drömmer om att få hinna med. Bara det kommer många att uppleva som en välfärdsvinst. Kortare arbetstid ger färre arbetsskador. Stress och förslitningsskador minskar. Projekt med sänkt arbetstid i bl.a. Kiruna visar att sjukfrånvaron minskar med sex timmars arbetsdag för alla. Fru talman! Miljöpartiet har gjort en uppgörelse med regeringen. Vi har fått igenom 2 miljarder till allergisanering av skolor, daghem och bostäder, ett vallöfte som vi infriat. Vi tycker att vi har fått en bra uppgörelse. Vi har fått igenom en del av vår politik. Vi har naturligtvis inte fått igenom all vår politik, eftersom det inte är vi som sitter i regeringen och eftersom det är Socialdemokraterna som är vågmästare i sin regeringsställning. Men vi är självklart villiga att fortsätta dialogen för att uppnå bra politiska beslut. Med det här beslutet har Miljöpartiet kommit in i bastun, sade Olof Johansson - eller var det solariet? Åtminstone var det något varmt, kanske en energikälla som vi kan använda framöver. I alla fall känner vi att vi får mer energi ju mer vi är med och påverkar, eftersom det är vår roll i politiken. Några har påstått att det är första gången vi påverkat politiskt. Det är dock inte sant. Den största påverkan vi som parti har gjort är naturligtvis när partiet bildades, när vi bildade Miljöpartiet och tryckte på i miljöfrågorna. Utan Miljöpartiet i svensk politik hade miljöfrågorna legat långt bakom. Vi har fått upp miljöfrågorna på dagordningen. Det är att på allvar påverka samhällsutvecklingen.

Fru talman! Marianne Samuelsson kom alldeles på slutet in på uppgörelsen som man träffat. Det var efter det att hon talat ganska utförligt om den ansträngda ekonomiska situationen i kommuner och landsting - barnomsorg, sjukvård och allt - på det sätt som Miljöpartiet brukar göra. Låt mig bara ställa en enda fråga. Ni har nu anslagit 2 miljarder till kommuner och landsting för allergisanering. Det kan vara bra, men politik är att välja. Det här kräver att kommuner och landsting tar 6 miljarder kronor från någonting annat. Då är min konkreta fråga: Från vad? Skulle man räkna som Miljöpartiet brukar göra, motsvarar dessa 6 miljarder mellan 15 000 och

Fru talman! Det är intressant det Carl Bildt säger om att vi skall ta 6 miljarder från kommunerna för att få till de här allergisaneringarna. Menar Carl Bildt verkligen att våra barn skall sitta i mögelskadade skolor och där försöka lära sig det som är deras uppgift, nämligen att utvecklas, tillgodogöra sig den undervisning som samhället betalar och hjälper till med? Jag trodde naturligtvis att detta var någonting som också moderata politiker tycker är viktigt, nämligen att våra barn har en bra arbetsmiljö. För inte så länge sedan gjordes det ett reportage från Marks kommun. Där måste man ringa efter ambulansen - jag tror att det var två eller tre gånger - för att hämta barn som fick akuta allergiska anfall på skoltid, därför att skolan var så mögelskadad. Jag tror att Marks kommun kommer att tycka att det är bra att få ett statligt bidrag för att rätta till sin skola, och jag vet att många andra kommuner just planerar för allergisanering och kommer att se bidraget som något positivt. De har redan lagt in pengar i budgeten därför att de tvingas se till att barnen har en bra arbetsmiljö. Det är orimligt att våra barn skall sitta och få ökade allergiska besvär. Den huvudvärk som ofta är en följd av detta leder naturligtvis till att de inte kan tillgodogöra sig undervisningen på det sätt som de skulle kunna göra om de hade bra arbetsmiljö. Jag tror att ingen av oss i riksdagen skulle acceptera att sitta i den här lokalen, om den vore mögelskadad, om ventilationen vore så dålig att så fort vi sitter här får vi huvudvärk, mår illa, får astmabesvär osv. Det är en självklarhet att detta skall åtgärdas nu.
Fru talman! Det var ett relativt långdraget sätt att inte svara på frågan. Allergisanering bedrivs ju. Det finns program för det i både stat och kommuner. Det har vi prioriterat, och det finns åtskilligt av det. Det ni säger med uppgörelsen är att ni skall ta pengar från annat till att göra mer allergisanering. Det kan jag förstå som en politisk prioritering. Politik är att prioritera. Men att prioritera någonting är att prioritera bort någonting annat. Nu skall ni ta 6 miljarder kronor ur kommunala budgetar och landstingsbudgetar som man där har ansett skall användas till någonting annat, t.ex. barnomsorg, skola, sjukvård - inte vet jag - och använda till allergisanering. Min enkla fråga är: Var anser Miljöpartiet och herr Sundström, som jag hälsar välkommen till denna kammare - det brukar tillhöra artigheten att vara här från början - att man skall ta dessa pengar?
Fru talman! I vår budget hade vi faktiskt anslagit 3 miljarder för allergisanering. Vi har budgeterat det. Vi tänker inte tvinga kommunerna att sanera skolor som de inte vill sanera. Vi har kommunalt självstyre. I de kommuner där vi sitter med i fullmäktige har vi har drivit frågan att de skolor som är dåliga ur allergisynpunkt skall åtgärdas. Vi vet av erfarenhet att det är många kommuner som ligger i startgroparna för denna typ av jobb. När de får två miljarder för dessa jobb underlättar det för dem att komma i gång. De får det gjort snabbare. Vi får i gång byggbranschen - en icke oväsentlig del i vårt samhällsliv.

Fru talman! Trots debatten här i dag vågar jag påstå att det är en ganska bekväm sist för Socialdemokraterna. Det ena oppositionspartiet efter det andra - för att inte säga allihop - skriver i sina motioner att de är beredda att spara. Persson väl lämnade sitt oppositionspolitiska koncept och gick över till att, som i detta budgetsammanhang, använda sig av "den enda vägen" som besparingsvägen, kan man i varje fall räkna med att Moderata samlingspartiet finns där som en mycket pålitlig besparingskompanjon. Det måste förstås vara svårt för väljarna att förstå eller veta om det är socialdemokratisk politik eller högerpolitik att sänka bidragsnivån, bestämma att ersättningsnivåer i socialförsäkringssystemen skall ned till 75 %, försämra för pensionärer och ta än mer pengar från kommunerna. Det kan inte vara lätt för väljaren att veta om detta är socialdemokratisk politik eller högerpolitik. "Väljarna ville ha en vänsterpolitik" säger Gudrun Schyman gång efter annan. Det kan man säga, men vad är då vänsterpolitik, Gudrun Schyman? Är det vänsterpolitik som ni är med om att stötta och stödja och göra uppgörelser runt, dvs. att sänka, försämra och dra ned? Jag tror i varje fall inte att folk i allmänhet tidigare har kallat det för vänsterpolitik. Jag säger inte detta, fru talman, för att ironisera. Jag säger det enbart för att visa vilka rekyler eller bumerangeffekter socialdemokrater ute i landet nu måste uppleva. De idéer som Socialdemokraterna förkastade under förra mandatperioden återanvänder man nu med råge i regeringsställning. Man kan faktiskt tala om ett slags politikens kretslopp. Borgerliga idéer återanvänds av Socialdemokraterna. Vi vet allihop att varken den förra regeringen eller den nuvarande regeringen sparar av någon illvilja. Man gör det för att verkligheten kräver det - för att Sverige inte skött sin ekonomi under 20-25 år.

Vi påstår inte att det är fel att socialdemokrater och moderater nu faller i varandras armar i ett slags sparandets symbios. Vi bara noterar att nedskärningar är nedskärningar vare sig de är skrivna i rött eller blått. Jag tror nog att man ute i samhället, på gator och torg, framför TV-apparater, runt frukostbord och på verkstadsgolv kan acceptera åtstramningar och uthärda dem, bara man ser att åtstramningarna är någorlunda rättvisa. Det är inte Socialdemokraternas nedskärningar. Fru talman! Sverige befinner sig för närvarande i en uppåtgående konjunktur. Exportindustrin sjuder av kraft. Men det gigantiska problemet kvarstår. Många människor upplever sig inte vara efterfrågade. De får inte känna att de behövs. De utsätts inte för förväntningar. Vi måste alla därmed tillsammans se till så att många fler får meningsfulla arbetsuppgifter och får uppleva delaktighet i samhället. Vi måste få fart på kompetensutveckling, locka flera till att skaffa sig ytterligare kunskap osv. Det vore klokt, tror jag, om regeringen kunde ta sig ur sin egen blockering på arbetsmarknadspolitikens område. Naturligtvis känns det tungt för socialdemokrater, som så gärna vill monopolisera sysselsättningspolitiken åt sitt parti och som lovade att halvera arbetslösheten och få ned den till 5 % 1995, att nu tillstå att man inte alls klarar detta. Men vinn då en seger över er själva i regeringen! Tillstå att ni inte har någon patentmedicin att ordinera. Likaväl som ni givit upp idéerna om att arbetslöshetsersättningen inte skulle behöva sänkas och likaväl som ni socialdemokrater nu kan ta initiativ till att sänka ersättningsnivåer i socialförsäkringarna, likaväl borde ni kunna ta er ur föråldrade föreställningar om arbetsmarknadspolitiken. Vi kristdemokrater tycker - hör och häpna - att det vore rimligt med ett slags politikens förbrödring för att se hur vi kan få fram nya riktiga jobb. Men det fordrar att vi tar kol på en rad gamla vanföreställningar. Företag måste få göra vinster för att kunna investera och skapa nya jobb. Arbetslagstiftningen måste stå på nyanställandets sida. Tjänstesektorn måste släppas loss och få skapa arbete. Det riskvilliga kapitalet får inte diskrimineras, och uppfinningar och innovationer måste tas till vara. Fru talman! Under valrörelsen talade Ingvar Carlsson om sin egen barndom och om hur knapert och slitsamt barnfamiljer hade det då. Det var berättelser som många kände igen sig i och som många, tror jag, tog till sig. Det var berättelser från en tid som ingen vill ha tillbaka. När vi nu läser den socialdemokratiska regeringens budget kan vi inte bli annat än förvånade. Jag har själv grubblat och undrat, och jag måste få fråga Ingvar Carlsson: Hur kan det komma sig att ni lägger så tunga bördor på barnfamiljerna? Det stämmer inte alls med berättelserna från valrörelsen då ni lovade att skona de ekonomiskt svaga grupperna. Nu kommer er politik att driva flerbarnsfamiljer till socialen, som det brukar heta. Detta måste väl ändå upplevas smärtsamt för en socialdemokratisk regering. Fru talman! Det är vår bestämda uppfattning att flerbarnstilläggen måste tillbaka till den nivå som rådde innan ni socialdemokrater tog regeringsmakten. För oss kristdemokrater kommer det aldrig att vara något annat än självklart att föräldrar skall kunna välja den omsorgsform som de anser vara bäst för det egna eller de egna barnen. Är det inte, fru talman, mycket märkligt att det skall behöva sägas i vårt land, i en demokrati som vår? Föräldrarna, som är experter på sina barn, skall betros av Sveriges riksdag och regering att få välja just den omsorgsform som de tror, är övertygade om och har resonerat sig fram till är den bästa omsorgsformen för det finaste de har - barnen. Nu har ni, med hjälp av barnomsorgslagen, försatt föräldrar och kommuner i en mycket brydsam och ekonomiskt påfrestande situation. Barnomsorgslagen kostar kommunerna 5 miljarder, säger man på Kommunförbundet. Den kostnaden nämner ni socialdemokrater aldrig med ett kommatecken. Glöm heller inte att ni socialdemokrater försökte jaga livet ur oss kristdemokrater för att vi var med om en besparing på något över 3 miljarder på kommunerna, när ni nu själva skall ta av kommunerna bortemot 20 miljarder utan att darra på manschetterna. Jag säger det igen: För oss kristdemokrater är det en ideologisk självklarhet att värdera familjens och föräldrarnas förmåga att välja och besluta. För oss är det också viktigt att nu, när ekonomin fordrar besparingar, på något sätt behovspröva barnbidraget. Vi har alltid försvarat det generella barnbidraget. Men skall barnfamiljer nu uppleva något slags rättvisa, så är det nödvändigt, tror vi, att besparingarna på barnbidraget inte går ut över de barnfamiljer som i dag lever på marginalen. När det gäller behandlingen av de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna känner vi heller inte igen socialdemokraterna. Man undrar vad som har tagit åt er. Vi är många som kommer ihåg socialdemokraternas tal om att bära varandras bördor. Ni hade faktiskt en hel kampanj om detta, i tidning efter tidning, där ni citerade orden "bära varandras bördor". Men hur kan ni då, Ingvar Carlsson, behandla de äldre på det sätt som nu föreslås i budgeten? Överge era idéer som innebär att pensionärer med små inkomster drabbas. Gör det, Ingvar Carlsson! Överge de idéerna och låt de ekonomiskt sämst ställda pensionärerna skonas från era hårda neddragningar. Fru talman! Svenska staten har en gigantisk skuld. Budgetunderskotten är förskräckande. De här debattdagarna i riksdagen kommer inte minst att handla om hur vi skall få stopp på skuldutvecklingen. Det är en nödvändighet, anser vi kristdemokrater, att vi alla är med och tar ett ansvar. Men för oss kristdemokrater är det också angeläget att få stopp på utvecklingen av miljöskulden. Det verkar nästan som om ni i regeringen har lämnat över miljöfrågorna till Finansdepartementet och fogligt finner er i att miljöskulden nonchaleras. Vi kristdemokrater tycker, som det har sagts från annat håll tidigare, att skatteväxlingen för miljön skall påbörjas nu. Inför en avfallsskatt och ta de pengarna till att sänka arbetsgivaravgifter. Satsa också en del av de pengarna på ytterligare insatser för att rädda Östersjön och en del på att kalka försurade landskap och på eftersatt miljöforskning. Fru talman! Välfärd handlar om pengar, om att socialförsäkringssystemen fungerar, om att vi människor har det materiellt acceptabelt. Men välfärd handlar verkligen också om att få andas ren luft, dricka rent vatten och äta mat som gör skäl för beteckningen livsmedel. Vi vet ju alltför väl att lycka och trivsel inte står i någon absolut relation till bankkonton eller lönekuvert. Men frågan är allt om den insikten tillräckligt speglas i våra debatter och vår opinionsbildning. Fru talman! Är det inte så att vi politiker borde, mer än vad som ofta hittills varit fallet, bilda opinion för de goda idealen? För oss kristdemokrater är det en självklarhet, som ni vet, att ivra för att skolan skall ge eleverna motivation att söka det som är rätt och sant, att de etiska värderingar som står för det demokratiska människovärdet och för respekt och omtanke om medmänniskan skall genomsyra undervisningen. Är det inte vår uppgift, som politiker, att visa på framtidsvisioner? Framtidsvisioner handlar om en hel världs situation. För oss kristdemokrater kan aldrig uländerna, de globala rättvisefrågorna skjutas åt sidan. Och vi begriper inte hur ni socialdemokrater kan dra ner på omtanken om jordens allra fattigaste. För oss är fred och frihet, engagemang för medmänniskor och initiativ för att värna miljöer en ideologisk självklarhet. Fru talman! Vår svenska demokratiska debatt behöver vitaliseras. Ointresset för politik och politiker får inte rota sig ännu djupare. Varje människa måste få känna respekt för sin integritet. Därför är kraven på jämställdhet de självklaraste krav i världen för alla som står upp för demokratins människovärde. Därför måste vi alla få uppleva att det går att påverka den egna situationen och ta ansvar för medmänniskors. Jag tror inte på en framtid fylld med politiskt förmynderi. Jag nämnde jämställdhet. Jag kan gärna säga att vi kristdemokrater inte har varit så bra som vi ville och borde vara. Men jag lovar att vi skall engagera oss mycket mer framöver i de frågorna. Fru talman! Vi får inte glömma att bakom allt tal om miljarder och paragrafer, bakom finansplanens många diagram, finns den lilla människan, och till den lilla människan bör vi allt räkna oss allihop. Det är därför vi kristdemokrater så mycket talar om de små nära miljöerna, om familjemiljöns oersättliga roll och om individens okränkbara värde. Den politiska debatten måste också rymma insikten om att det inte hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sig själv. Fru talman!

Då får det inte handla om att den ene skall slå den andre i huvudet med motionsluntor och självberöm. Då tycker jag att vi allihop, oberoende av partitillhörighet eller blocktillhörighet, rätt och slätt skall tillstå att prioriteringarna är fel, att talet om välfärdssamhälle inte bara haltar utan håller på att övergå i cynism för en del. Fru talman! Är det kanske så att en ekonomiskpolitisk debatt mer borde rymma inslag av det ovärderliga? När ensamheten, som är ett av vårt lands största sociala problem, plågar, så är det den rikedom som gemenskap ger som eftertraktas. Innehållet i propositioner eller ekonomisk-politiska motioner kan då te sig långt borta. När barnmisshandeln ökar och när tidningssidor fylls av våld och otrygghet, då är det något slags motkraft som fordras. Då är det de värden som står för trygghet och respekt för medmänniskan vi söker. Det etiskt neutrala samhället kan aldrig bli något välfärdssamhälle. Fru talman! Jag tror inte att kommunen kan vara mamma och staten pappa. Jag är övertygad om att vi måste bli mer medborgare, lära oss och varandra att det är vi människor som tillsammans skapar välfärden. Jag tycker att vi skall fråga oss: Var gick det snett? När kom rättighetskraven att helt överskugga våra skyldigheter? När började vi inbilla oss att samhället klarar sig utan idealitet? Om politiska partier, om fackföreningsrörelser, om alla dessa oumbärliga folkrörelser, om kyrkor och samfund, om lärarkolleger och elevgrupper, om familjer och släktrelationer inriktade sig på att skapa värme, trygghet, bry sig om - skulle då våldsdebatten mojna, skulle intresset för vanvettiga videofilmer avta? Ja, jag tror det. Skulle ensamhet och tristess släppa greppet om medmänniskor? Det tror jag också. Fru talman! Den ekonomisk-politiska debatten kan inte fylla medborgarnas vardag med livskvalitet. Men jag vet att besluten här i kammaren kan skapa goda förutsättningar. Det är för att skapa de förutsättningarna vi kristdemokrater vill engagera oss, väl medvetna om att det fordras något mer än enbart exercis om kronor och ören.

Fru talman! Efter att ha lyssnat på oppositionen vill jag börja med två reflexioner.

Vad är sanningen, Alf Svensson t.ex.? Jo, ni överlämnade en statsskuld till den socialdemokratiska regeringen att ta ansvar för och som kostar bara i räntor när vi skall göra budgetarbetet ungefär 130 miljarder kronor. Ni överlämnade en krona som har sjunkit med 25-30 %. Ni ställer oss i situationen att ta det här landet ur krisen, och det skall vi göra. Men det är hyckleri, Alf Svensson, att samtidigt stå här och utlova nya statsutgifter, samtidigt som ni kritiserar oss för att vi måste komma till rätta med det elände - för att inte säga den konkurs - som ni höll på att ställa till för Sverige. Ärade kammarledamöter samt tittare och lyssnare, ställ Alf Svenssons inlägg med löften om ökade utgifter på det sociala området mot Carl Bildts inlägg med våldsam kritik mot socialdemokratin för att vi inte sparar tillräckligt mycket! Är det någon av er som kan tro att de för fyra månader sedan satt i samma regering? Vad vi kan göra är att se till att det dröjer väldigt länge innan de får regeringsansvaret. Nu förstår jag varför det gick så åt skogen för Sverige som det gjorde. Den andra reflexionen gäller bittre Bildt i dag. Han har fortfarande inte kommit över valresultatet. Men det är ändå väljarna som bestämmer. Han klagar över debattreglerna och över närvaron i regeringsbänken. Men jag tror nog, Carl Bildt, att det andelsmässigt är fler statsråd närvarande än det finns moderata ledamöter i kammaren. Carl Bildt klagar över att vi får majoritet för våra förslag i riksdagen. Ja, det är klart. Med Carl Bildts erfarenheter från Ny demokrati och den ena krisen efter den andra förstår jag att han är litet avundsjuk. Han klagar över Näringslivsrådet, som vi har inrättat. Ja, men tänk om Carl Bildt hade kommit på tanken att försöka få en brygga till dem som han hade litet avstånd till - ett fackligt råd, ett råd för de offentliganställda, ett råd för de arbetslösa eller ett råd för kvinnor. Det hade kanske blivit en något mindre dålig politik på det sättet, Carl Bildt! Jag kan ta rådgivarnas revolt, som Carl Bildt talade om. Men Carl Bildt fick ju möta väljarnas revolt, och det tror jag känns värre. Sent omsider har ändå en borgerlig eftervalsdebatt startat. Det var ändå ett av de sämsta valen någonsin för borgerligheten. Särskilt djuplodande är väl den debatten i stort sett inte, och inte heller så självkritisk. Moderaterna skyller ju valnederlaget på Folkpartiet och Centern. Centern skyller nederlaget på Folkpartiet och Moderaterna. Kds skyller valnederlaget på Socialdemokraterna, trots att vi inte var med i regeringen. Folkpartiet har haft nog med att byta partiledare. Men Bengt Westerberg har sagt att huvudorsaken till Folkpartiets tillbakagång är att man samarbetat med Moderaterna. De är alltså rätt skickliga på att hitta fel hos andra än hos sig själva! Men nog är de tre borgerliga regeringsåren värda en något mer ingåendE analys. Vi fick faktiskt under de tre åren uppleva en tredubbling av arbetslösheten i Sverige. Vi fick en fördubbling av statsskulden, och vi fick ett nyliberalt systemskifte som gjorde att svenskarna inte kände igen sitt land. Det var, Alf Svensson, under den borgerliga regeringsperioden! Det var ni som inledde neddragningen av flerbarnstilläggen, Alf Svensson! Det skorrade därför litet illa när Alf Svensson nyss stod här i talarstolen. Detta gjorde ni alltså, trots att ni lät statsskulden rusa i väg. Förtroendet ökade ju inte i valrörelsen när statsminister Bildt och finansminister Wibble skyllde räntechocken på Socialdemokraterna, trots att det var ni som var i regeringsställning. Det här kunde inte dölja att regeringen var sönderkörd. Den borgerliga regeringen saknade ett eget ekonomiskt alternativ och stod handfallen inför de problem som den själv hade skapat. Den borgerliga regeringen abdikerade i realiteten månader före valdagen. Ansvaret för detta måste framför allt läggas på det parti som innehade statsministerposten och på statsministern själv. 1994 saknades det ledarskap i regeringen. Förfallet gick så långt att Moderaterna inte ens vågade, eller kanske inte orkade, presentera det egna partiets ekonomiska alternativ. Det "bidde en meny", för att använda Carl Bildts ord - en meny där journalisterna skulle gissa vad som var det moderata ekonomiska alternativet. Men samtidigt krävde Moderaterna att Socialdemokraterna skulle redovisa detaljerade sparförslag. Och det gjorde vi! Det program som vi tog om en förstärkning av statens budget på 95 miljarder kronor i höstas redovisade vi före valet. Och mycket riktigt, Olof Johansson, vi sade att vi därutöver kan behöva ta till ytterligare åtgärder. Vi underströk det framför allt sedan vi hade fått den sista räntechocken under den borgerliga regeringsperioden. I TV:s utfrågning exemplifierade jag att det kan bli nödvändigt att skära i barnbidragen, därför att vi först och främst slår vakt om verksamheten i barnomsorgen, i skolan och i sjukvården. Men var hade vi haft pengar till detta, Alf Svensson, om den borgerliga politiken hade fått fortsätta med betydande skattesänkningar? Jag tog häromdagen del av en tidningsartikel om Moderaterna som jag fann intressant. Uppriktigt sagt har jag när jag haft med Moderaterna att göra tyckt att det är ett ganska omodernt parti, att man har väldigt gammaldags idéer och tänkande om ledarskap och att man agerar ganska auktoritärt. Detta kom till uttryck genom en ledande moderat kvinna, ledamot av denna kammare. Hon säger att det är ett oerhört hierarkiskt parti, där få vågar avvika från den gängse uppfattningen och där få utanför den innersta kretsen tillåts synas. Hon säger också: Gruppen kring Carl Bildt vill hålla på med samma saker som han, och då blir det ingenting om jämställdhet, sociala frågor, kultur och invandrarpolitik. De vet bäst själva, och folk i partiet är lydiga. Sedan säger hon: Ibland får man nästan blodstörtning. De är okunniga om kvinnor. Jag förmodar att det är följande passus i den moderata rapporten som hon då tänker på: Vi är säkra på att det är möjligt att öka det kvinnliga deltagandet i den moderata politiken utan att göra avkall på kvalitetskraven. Det är inte år 1895 utan år 1995 som detta skrivs i en moderat rapport. Gudrun Schyman, det är alltså inte bara i medicinska läroböcker som man kan läsa häpnadsväckande saker utan också i det största oppositionspartiets senaste politiska dokument. Jag förstår att moderata kvinnor kan få blodstörtning för mindre. Jag skulle vilja fråga Carl Bildt: Är det bra att moderata kvinnor riskerar blodstörtning när de läser era rapporter? Det vore intressant att få reda på det. Ja, det här är alltså vad som kan sägas efter 36 månader av borgerlig politik. Jag lyssnade på Carl Bildt här och han framställde det så att det nu kommer en artikel i Financial Times och att Sverige där kanske är med på en lista över länder som har svag ekonomi. Han visste det inte. Han visste bara att det skulle komma en lista. Men han tog ut den i förskott och sade: Där finns nog Sverige med. Ja, vem har i så fall ansvaret, Carl Bildt? Är det den regering som har suttit i fyra månader och nu lägger sin första budget eller är det den regering som har haft ansvaret i 36 Sedan skall kanske Carl Bildt vara litet försiktig. Den minnesgode erinrar sig säkert den förra debatten som vi hade här i kammaren. Bildts stora slagnummer då var en färsk OECD-rapport som han ansåg vara beviset för att den socialdemokratiska politiken inte hade lyckats. Han raljerade över att finansministern försökte att klara sig på en presskonferens genom att säga att han inte hade läst rapporten, och han drog slutsatsen att inte heller jag hade läst OECD:s rapport. Det hade bara den supereffektive Carl Bildt gjort. Men ack så fel det kan gå. Såväl Göran Persson som jag kände en viss skepsis när vi fick se OECD:s siffror. Därför beslöt vi oss för att verkligen läsa rapporten och att kontrollräkna. När vi hade läst den visade det sig att OECD hade räknat fel, och grovt fel. Det påstods att statsskulden var över 120 miljarder kronor högre än vad den var i verkligheten. Skuldkvoten, statsskuldens andel av BNP, beräknade OECD till Antingen hade Carl Bildt inte läst eller inte förstått. Det allvarliga var att Carl Bildt genom att okritiskt använda OECD:s siffror skadade landet. Vi fick ju en tid senare dessutom en nedgradering av Sverige. Jag tycker att oppositionsledaren faktiskt har ett visst ansvar att välja sina ord inom och utom landet så att han inte i onödan och i partinit skadar landet, för det handlar om att skada nationen. Det handlar om att försvåra och fördyra för svenska företag och det handlar om att göra det onödigt tungt och besvärligt för enskilda människor. Nu har vi alltså haft fyra månader med en socialdemokratisk politik. Under den tiden har Sverige klarat den svåra processen att bli medlem i den europeiska unionen. Under hösten fattades beslut om förstärkning av statsbudgeten med 95 miljarder kronor. Nu har vi lagt fram förslag om ytterligare 22 miljarder i utgiftsnedskärningar. Vi bedömer att det blir en halvering av underskotten i statsbudgeten till 1996. Bytesbalansen beräknas ge ett överskott under 1995 och 1996 med sammanlagt 80 miljarder kronor. Industriinvesteringarna ökar med 30 % år 1995 och med 20 % år 1996. Industriförbundets småindustripanel spår att byggnads och anläggningsverksamheterna kommer att öka med 90 % och maskininvesteringarna med 30 % 1995. Detta, Lars Leijonborg, är skarpa, klara och bra besked - vassa enligt Lars Leijonborgs egen partiledares vokabulär. Det visar under en socialdemokratisk regering på en oerhörd framtidstro, vilja att satsa och investera. Till nästa gång skulle jag ändå vilja föreslå Lars Leijonborg, innan han använder Skytte som talskrivare med all den kompetens han har, att titta på de breda grupperna av småföretagare och dem som är inom näringslivet och industrin. Jag begär inte att han skall titta på Volvos investeringar, för då blir detta ännu ljusare, sett utifrån industrisynpunkt. Jag vill gärna, herr talman, säga något om kampen mot arbetslösheten, eftersom den för socialdemokratin är en så oerhört viktig fråga. Jag tycker att den av oppositionen har behandlats väldigt vårdslöst, för att inte säga att den mer har försökt att agitera mot socialdemokratin än att ta allvarligt på sakfrågan. Vi lägger fram 50 konkreta förslag efter fyra månader i regeringsställning för att nu göra vad inget annat land som har släppt i väg arbetslösheten till dessa nivåer har klarat, nämligen att ta sig ur massarbetslösheten. Det innebär först och främst fler företag och företagare. De nya arbetstillfällena måste i mycket stor utsträckning komma i näringslivet. Vi vill medverka till en snabb förnyelse och utveckling av företagen. Genom att ompröva statens engagemang i Atle och Bure kan resurser frigöras för att stödja företag i ett tidigt utvecklingsskede. Genom AP-fondens möjligheter att förvärva aktier i små och medelstora företag liksom det riskkapitalavdrag som regeringen överväger skapas ytterligare riskkapital. Vi vill avsätta ytterligare resurser till det särskilda företagarlånet till kvinnliga företagare. Vi vill skapa nya jobb i näringslivet. Det handlar om att hävda arbetslinjen. Under de borgerliga åren satsades 100 miljarder kronor för passiv arbetslöshetsersättning. Vi vill steg för steg föra över detta i aktiva åtgärder. Det innebär att det nya anställningsstödet beräknas omfatta 70 000 personer. På kort tid kan vi skapa runt 30 000 nya fasta jobb. Det betalar sig självt om vi får en 40 procentig effekt på detta stöd. I ett läge med massarbetslöshet och där man saknar alternativ kan jag inte förstå att det bara är ett parti, nämligen Miljöpartiet, som har varit berett att verkligen fullt ut diskutera och följa upp denna idé. Genom denna uppgörelse satsar vi dessutom på en bättre inomhusmiljö. Vart tredje barn, Carl Bildt, drabbas av allergi och överkänslighet. Vårt förslag innebär ju att vi effektivt och snabbt kan bekämpa något som håller på att bli en mycket allvarlig folksjukdom. Carl Bildt är inte den som mot denna bakgrund skall tala om statens och kommunernas finanser. Ni vill ju dra in utan att använda pengarna till något sådant här. För att sänka skatten för höginkomsttagarna vill ni dra in från kommuner och landsting, så det angrepp som Carl Bildt gjorde tidigare hade osedvanligt dålig grund. Vi vill satsa på ett kunskapslyft för arbete genom att åstadkomma en återkommande utbildning för den svenska arbetskraften. Vi vill särskilt satsa på naturvetare och tekniker för att stödja en viktig del av vårt samhälle. Vi vill ha en väg tillbaka med ömsesidiga åtaganden, så att man som arbetslös verkligen skall känna att vi gör allt för att man skall kunna återgå till arbete. Där vill vi pröva de s.k. arbetsföretagarna. När det gäller ungdomarna tror vi att det är extra farligt med den kontanta arbetslöshetsersättningen. Vi vill satsa alla resurser på att de unga människorna verkligen skall få jobb eller utbildning. Vi lägger resurserna där. Den ungdomsintroduktion som beslutades i samband med höstpropositionen beräknas bara den ge effekt för 50 000 ungdomar. Sammantaget leder denna politik till minst 300 000 nya jobb. Det innebär att den öppna arbetslösheten kommer att sjunka med en fjärdedel. Men detta är bara ett delmål. Vi måste lyckas med att ta oss ur massarbetslösheten, något som inget annat land har lyckats med. Arbetslösheten måste pressas ned tiondel för tiondel. Välfärdsnätet måste lagas maska för maska. Statsskulden skall först stabiliseras som andel av BNP till 1997 och därefter sänkas krona för krona. Jag vill, fru talman, avsluta med några ord om rättvisa. Förlåt, herr talman, jag trodde att det fortfarande var Birgitta Dahl, men hon brukar inte ge sig så snabbt. Jag beklagar, förste vice talman. Det finns två hörnstenar i den socialdemokratiska politiken. Kampen mot arbetslösheten är en hörnsten. Den andra hörnstenen är rättvis fördelning. Här vill jag till de borgerliga partier som satt i regeringsställning och som nu försöker angripa socialdemokratin från vänster säga att den stora skillnaden, Alf Svensson, Olof Johansson och Lars Leijonborg, först är att vår politik ger resultat. Vi tar ned det underskott som ni släppte i väg. Det andra är att de som har bäst ställt får vara med och betala mera. Vi genomförde en extra värnskatt. Vi har en kapitalskatt på 30 %. Vi behåller förmögenhetsskatten, och det innebär i praktiken att de 10 % som har de högsta inkomsterna i Sverige får betala 28 % av budgetsaneringen. De 10 % som har det sämst behöver bara hjälpa till med ungefär 5 %. Där ligger skillnaden mot den borgerliga politiken, som innebar att ni bara flög i väg utan styrsel och drog på oss ökade statsskulder och ökad ränta medan vi ser till att människor får hjälpa till att klara av detta efter bärkraft. Det är den stora viktiga skillnaden i svensk politik. Vi gör något åt Sveriges problem. Alla måste hjälpas åt. En hel av del av dessa problem är mycket smärtsamma, men om vi hade fortsatt den borgerliga vägen, den s.k. enda vägen, då hade det bara varit en tidsfråga innan utländska långivare hade bestämt över politiken i Sverige. Vi vill kunna bestämma i eget hus. Vi fattar de svåra besluten. Vi åstadkommer en rättvis fördelning av bördorna. Därmed vågar vi säga att Sverige nu går mot bättre tider.

Herr talman! Låt mig börja med att ge statsminister Ingvar Carlsson ett både personligt och politiskt råd. Att alldeles försöka att vifta bort vad framstående, utländska, internationella och finansiella bedömare anser om tillståndet och utvecklingsriktning i Sveriges ekonomi är lätt att göra i Sveriges riksdag, men det är svårt att göra i verkligheten. Gör man det för mycket, straffar det sig ganska ordentligt. Faktum är att vi nu har en uppgång i näringslivet. Men vi har också en oro när det gäller möjligheterna att klara statsfinanserna på sikt. Den oron har sin grund i att vi har sparat för litet och måste spara mera. Visserligen konstaterades det i den tidigare debatten mellan Lars Leijonborg och Gudrun Schyman att socialdemokratin är ett socialistiskt parti. Men det innebär inte att man måste förfalla till rent stalinistisk historieskrivning av den art som Ingvar Carlsson var ganska nära. Sanningen är ju den att i början av 90-talet dök svensk ekonomi rakt ner. Kjell-Olof Feldt har skrivit digra böcker om haveriet för den tredje vägens ekonomiska politik. Det var då som vi kom in i det som han kallade för arbetslöshetens stålbad. Det var förvisso tuffa år. Nu är vi på väg rejält uppåt sedan ett till ett och ett halvt år tillbaka. Under de tre år som de parlamentariska förhållandena var omvända i denna kammare minns ju alla som inte drabbats av stalinistisk historieskrivning att de politiska debatterna handlade om att bl.a. jag sade att vi måste spara, för annars klarar vi inte skuld och underskott, medan Ingvar Carlsson sade: Slösa mera, spara mindre! Han förordade ökade underskott och därmed ökad skuldsättning, samtidigt som han sade att detta var vägen framåt. Välkommen till sparbastionen, Ingvar Carlsson! Även socialdemokratin har nu insett att utgifter måste ner, och måste ner rejält. Annars klarar vi aldrig detta. Under de fyra månader som Ingvar Carlsson har regerat har han huvudsakligen ägnat sig åt att höja skatter och åt dogmatiska återställare. Det som har skett innebär att man har fört en politik mot företagande och mot nya jobb, samtidigt som tomheten, tunnheten och innehållslösheten i den socialdemokratiska arbetsmarknads och sysselsättningspolitiken har visats. Det sades att arbetslösheten skulle ner till 5 % praktiskt taget omgående. Nu har vi fått regeringens egna kalkyler som visar att vi 1998 med jättefina antaganden ligger nästan nere under 10 %. Enligt Långtidsutredningen, som publicerades tidigare i dag, kan det bli aktuellt med 5 % först 2010. Det blir väl med detta som med kärnkraftsavvecklingen, dvs. det blir väl inte så mycket med det heller. Men det är samma tidshorisont som nu gäller för de socialdemokratiska löftena vad gäller såväl sysselsättningspolitiken som kärnkraftsavvecklingen. Göran Skytte, som Lars Leijonborg har återgett, skildrar väl småföretagarnas förtvivlan över den situation som har uppstått. Nu får de dessutom beskedet av Ingvar Carlsson att AP-fonderna skall börja att köpa aktier i småföretag. Glöm inte löntagarfondsdebatten! Det är ju detta som det återigen handlar om. Tror ni att detta är vägen att göra småföretagarna glada och lyckliga, misstar ni er ännu en gång. Sedan har vi revolten från de rådgivare som Ingvar Carlsson själv har utsett. De säger så här: Enligt vår mening kommer regeringens politik med stor sannolikhet inte att ge den tillväxt som löser problemen, utan man hamnar ständigt i en situation där problemen blir bestående, där vi lever med arbetslösheten, där räntorna blir fortsatt höga. Det har Ingvar Carlsson inte kunnat rätta till på fyra månader, men den kurs som han har haft under dessa fyra månader är en kurs som dess värre leder Sverige åt fel håll.

Herr talman! Carl Bildt avslutade med att tala om räntan. Ja, om vi jämför räntan veckan före valet när han var statsminister och räntan i dag, ligger den ca 0,5 % lägre under min statsministertid. Jag är inte nöjd med det. Vi kommer att fortsätta att pressa ner räntorna. Jag är mycket optimistisk att det med vår politik kommer att gå åt rätt håll. Jag kan garantera denna kammare att Carl Bildts rekord, som är ett världsrekord, på 500 % kommer jag aldrig att uppnå. Min ambition är att pressa ner räntorna. Det är viktigt för landet, och det är viktigt för företagsamheten, inte minst för de små företagen. Jag försökte få Carl Bildt att något kommentera den moderata eftervalsdebatten. Jag vet inte hur många gånger Carl Bildt här har talat om rosornas krig. Nu pågår det åtminstone en tillstymmelse till debatt där man från kvinnosynpunkt ställer sig mycket förvånad över sättet på vilket moderaterna agerar. Man ger inte utrymme för en diskussion om jämställdhetsfrågor, om sociala frågor, om biståndspolitik, dvs. om de mjuka frågorna. Någonting har väl Carl Bildat ändå att säga om detta! Och det är inte bara på kvinnosidan som man är i gång, utan det gäller även ungdomssidan, Carl Bildt. MUF-ordföranden Fredrik Reinfeldt sade nyligen att det ges så litet utrymme för individualism inom moderaterna. Först blir Carl Bildt av sina egna anklagad för att vara kollektivist, och i nästa sekund beskyller han mig för att vara stalinistisk i min historieskrivning. Borde inte Carl Bildt klara ut sin egen kollektivism i stället för att bekymra sig över min stalinism, för den har inte någon stor trovärdighet? Jag har under efterkrigstiden varit ute och kämpat mer mot kommunism än vad Carl Bildt kan drömma om när det verkligen gällde att slåss mot kommunismen i Europa då kommunisterna var en maktfaktor. MUF-ordföranden säger vidare att det behövs mer av djävulens advokat inom moderaterna. Jag förstår vad han menar, men det är ändå inte det som jag saknar mest hos dem, utan det är de arbetslösas advokat, de hemlösas advokat, jämställdhetens advokat och rättvisans advokat. Mammon är redan väl företrädd. Men, Carl Bildt, är detta inte värt att ägna någon tanke åt? Ni anklagas för att vara mycket toppstyrda, mycket centraliserade och mycket smala i ert politiska handlande. Men jag har ingenting emot att diskutera ekonomi, om bara Carl Bildt vill koncentrera sig till detta. Jag läste i min hemstads moderata tidning, Borås tidning, där man nyligen skrev att borgerligheten agerade som om partierna efter regeringsårens ansvar hamnat i försenad pubertet med behov att riktigt leva ut den nyvunna friheten. Det är ganska hårda ord. Riktigt så hård är inte jag, men jag tycker att ni inte alls tog det ansvar för Sverige och för de svenska medborgarna som ni borde ha gjort under er regeringsperiod. Detta har fått väldiga konsekvenser. Jag är i högsta grad intresserad av vad omvärlden säger om vår ekonomi, men, Carl Bildt, det skall vara grundat på fakta. Och det har en betydelse även vad oppositionsledaren säger. Om Carl Bildt, som han nyligen har gjort, skriver en artikel i Wall Street Journal och påstår att vi under oppositionsåren gick emot varje åtgärd för att minska i de offentliga utgifterna är detta falskt vittnesbörd. Jag skulle vilja att Carl Bildt i denna talarstol tar tillbaka det påståendet i internationell press.

Herr talman! Om vi tittar på socialdemokraternas oppositionsår var det väl så att de även då föreslog höjda skatter. Om det är detta som Ingvar Carlsson syftar på så har han rätt. Men minns alla de debatter som vi hade här om besparingar! Minns hur ni i opportunismens dans med Ny demokrati fällde förslaget om delpension! Minns hur ni dansade för att försöka förhindra sänkningen av ersättningen till a-kassan! Minns hur Ingvar Carlsson stod här utanför inför 30 000 demonstranter och närmast glödde av hat mot förslaget att vi skulle sänka ersättningsnivån! Sparpolitik var inkarnationen av ondska för socialdemokratin under dessa tre år. Men vi sparade trots socialdemokraternas motstånd, och det var tufft. Och för detta fick vi bära de politiska bördor som Alf Svensson talade om. Nu inser även socialdemokratin att det behövs sparas. Och det säger jag, Ingvar Carlsson: Jag flyr inte från min gamla politik på det sättet som Ingvar Carlsson försöker att fly från sin. Ingvar Carlsson måste glömma mycket av det som han sade i opposition, bl.a. det halva löftet om att höja ersättningsnivån i a-kassan. När kommer detta att förverkligas? Självfallet aldrig någonsin. Men det vågade aldrig Ingvar Carlsson säga före valet. Nu måste det sparas, och sparas mera. Det är bra. Ingvar Carlssons problem är att han tvingats in på en vänsterkurs. Man har höjt skatten för företagen och återreglerat arbetsmarknaden så att det inte finns en företagare i detta land som inte anser att förutsättningarna försämrats. Därmed kommer vi inte att få fram nya jobb i den omfattning som vi skulle ha behövt. Därmed blir den ekonomiska uppgiften framöver så oändligt mycket tuffare än vad den annars skulle ha varit. Ingvar Carlsson vill att jag skall driva moderat eftervalsdebatt från denna talarstol. Jag gör det mycket gärna om jag får litet talartid även till det, men det finns även andra forum - jag återkommer till det. Men för mig är ekonomin och jobben och det som nu skall hända det viktiga. Jag är så bekymrad över den vänsterkurv som politiken har tagit, över den röd-gröna röra om vi hamnat i, att jag föredrar att se det som det avgörande framtidsproblemet för Sverige. Ni måste spara mera under kommande år om ni skall kunna klara räntor. De är nu 3 procentenheter högre än vad de var för ett år sedan. Räntemarginalerna gentemot omvärlden är högre än vad de var då. Olof Johansson sade nyss att med dessa realräntor klarar sig inte Öresundsbron. Det är det mindre av problemen. Långt innan Öresundsbrokalkylerna får problem med dessa realräntor kommer hela den svenska samhällsekonomin att få mycket betydande problem. Det går aldrig med skattehöjningar och återregleringar. Det är bara besparingar, genomtänkta sådana, som kan ge resultat.

Herr talman! För mig, Carl Bildt, är det en mycket allvarlig debatt. Det handlar om Sverige och hur Sverige uppfattas utomlands. I en av världens mest ansedda tidningar har Carl Bildt skrivit en artikel, inte utkastad plöstligt i en debatt, utan skrivit en artikel där han säger att socialdemokratin röstade emot "every single measure to cut back public expenditure". Varenda åtgärd alltså under vår oppositionstid, skriver Bildt. Kommer Carl Bildt ihåg krisöverläggningarna? Fanns det inte med några nedskärningar i krisöverenskommelsen? Jag har en lång lista på förslag och beslut som vi har röstat för. Men Carl Bildt sprider ut utomlands att det nu sitter ett regeringsparti som under sin oppositionstid vägrade att över huvud taget diskutera och vara med på några nedskärningar. Det här är inte bara moraliskt förkastligt, utan jag anser att det är sådant som skadar Sverige utomlands. Carl Bildt borde inte medverka i det som en amerikansk journalist i Makt och Media har beskrivit som en massmedial rundgång, där moderater planterar utomlands vissa påståenden för att kunna använda dem sedan i den inhemska debatten. Då sätter man det egna partiet och partipolemiken före ansvaret för landet. Det har vi inte råd med enligt min uppfattning. Det är riktigt att vi har föreslagit höjda skatter. Vi har tyckt att det varit rimligt när vi kräver av dem som har det dåligt ställt - folkpensionärer, barnfamiljer, studerande - att de skall vara med att bära sin del av bördan. Då är det inte mer än rimligt att de som har kapital och högre inkomster också får bära en del av bördan. Det kan man bara åstadkomma - inte genom nedskärningar för de drabbar dem väldigt litet - genom skatteinstrumentet. Därför har vi föreslagit skattehöjningar. Vi fick t.o.m. av en person i det näringslivsråd som Carl Bildt har åberopat i dag förståelse för detta. Han säger att gör man sådana nedskärningar är det rimligt och förståeligt att man också måste ha en extra skatt för de höge inkomsttagarna. Men Carl Bildt förstår inte det. Uppenbarligen gör en del inom näringslivet det. Därför ingår detta som en del dels i saneringen av Sveriges ekonomi, dels i försöken att få den rättvisa fördelning av bördorna som gör att man skall kunna få förståelse för detta. Därför ger den socialdemokratiska politiken, i motsats till regeringen Bildts politik, resultat. Vi kommer att minska underskottet i budgeten, vi kommer att få kontroll över statsskulden, vi kommer att få ner räntorna, investeringarna ökar, bytesbalansen förstärks väldigt snabbt. Det här är resultat. Det kräver uppoffringar, men det innebär att man nu kan säga att vi är på rätt väg. Det tror jag är oerhört viktigt för dem som lyssnar på denna debatt. Den socialdemokratiska politiken ger resultat åt rätt håll. Det är en rättvisepolitik. Vi alla hjälps åt, och vi åstadkommer sysselsättning, ökad produktion, ökade investeringar.

Herr talman! Låt mig göra några tillägg till replikskiften som har varit här tidigare. Ingvar Carlsson säger att vi släppte i väg statsskulden. Jag tycker för ordningens skull att någon borde nämna den största ivägsläppningen av statsskulden, som hade sin grund i finanskrisen. Den startade egentligen 1987 och dessförinnan med den våldsamma ökningen av marknadsvärdena på fastigheter som sedan följdes upp av en helt huvudlös belåning av dessa ökade imaginära fastighetsvärden. Där låg en stor förklaring till att statsskulden ökade så snabbt och ledde till devalveringen, som gjorde att skulden utomlands blev ännu större. Det andra som måste nämnas och som berörts tidigare här är att socialdemokraterna hela tiden agerade för att öka efterfrågan och att spara mindre. Ni sparade också men ni sparade mindre. Det är litet som att kasta sten i glashus att lägga skulden på den tidigare minoritetsregeringen. Ingvar Carlsson säger en annan sak som också är ett starkt sätt att försöka måla sin egen förträfflighet och motståndarens eländiga politik. Han talar om ett nyliberalt systemskifte. Jag går inte med på att jag deltagit i någon nyliberal regering. Jag skall ge fyra exempel. Är det att föra en nyliberal politik att förstärka den regionala utvecklingen? Det är ju motsatsen, det är att korrigera marknadskrafterna. Det är det som ni inte tar tillbaka nu. Då är ni nyliberaler, men vi var det definitivt inte. En annan sak: Ingvar Carlsson talar om den mest resurskrävande arbetsmarknadspolitiken. Ja, men situationen var sådan, men väldigt mycket av det hade sin grund i att vi ville se till att hålla människor i arbete så långt detta var möjligt med de resurser som stod till förfogande. Det krävde stora resurser. Det var inte bara 100 miljarder i bidrag som det nu sägs utan i väldigt hög grad arbetsmarknadspolitik för nya jobb. Det är minsann ingen nyliberalism. Hitta det någonstans i nyliberal regi! Är det nyliberalism att rädda det finansiella systemet? Det är tvärtom. En nyliberal regering skulle ha släppt alltsammans och låtit det gå över styr. Det är nyliberalism. Låt mig ta en miljöfråga: Är kretslopp nyliberalism? Slit och släng är nyliberalism. Det finns alltså massor med exempel som är lätta att visa på där vi har bedrivit en politik som har haft helt andra ideologiska förtecken under en mycket svår tid. En sak som Ingvar Carlsson också var inne på och som arbetsmarknadsministern brukar säga om nyanställningsstödet: Det kommer snabbt att betala sig självt. Ibland undrar jag: Är det en statsfinansiell kalkyl eller en samhällsekonomisk kalkyl? Varför gäller det inte i så fall i fråga om det bidrag som vi inte vill ta emot till det svenska jordbruket från EU? Varför har ni olika synsätt i det här fallet. Där tror ni att dynamiken ger pengarna tillbaka till statskassan. I det andra fallet tror ni det definitivt inte. Därför är Sverige det enda land i EU som inte tar till vara de bidrag som vi är berättigade till i EU-systemet som EU-medlem. Det finns inget annat land som gör så. Kommissionen är helt förvånad över att sådant här över huvud taget förekommer. Jag får fråga Ingvar Carlsson: Vad är för skillnad på dynamiken i de här fallen? I det ena fallet kommer pengarna från den interna svenska samhällsekonomin, i det andra kommer hälften av bidraget utifrån. Detta tycker jag att det är viktigt att få besked om utöver de fyra frågor som jag ställde inledningsvis.

Herr talman! Min tid ger mig möjlighet att bemöta två av Olof Johanssons punkter. Tyvärr, Olof Johansson, var det nyliberaler i den regering ni satt i. Den använde nyliberalernas grundläggande strategi: Sänk skatterna för de bäst ställda i samhället och låt marknaden ta hand om resten så löser det sig och går bra. Det gick inte i USA, inte i Storbritannien och inte i Sverige heller. Olof Johansson kommer inte ut ur det ansvaret. Det kostade Sverige oerhörda summor. Det ledde till ett annorlunda Sverige, inte minst i kommuner och landsting där man drev olika privatiseringsåtgärder som förstärkte ytterligare de nyliberala inslagen. Det är riktigt att vi hade en finanskris, Olof Johansson. Det var ganska svårt till en början, som Olof Johansson säkert kommer ihåg, att övertyga delar av regeringen om detta när vi hade krisförhandlingarna. Vi sade att vi måste göra någonting snabbt för att förhindra att vårt bankväsende går över styr. Till slut fick vi gehör för detta. Vi hade något av en samlingsregering på den punkten, för den var av så stort och betydande intresse. Men det innebär inte att ni kan svära er fria er från att den svenska statsskulden under tre borgerliga år i stort sett fördubblades. Ni tappade kontrollen över detta. Jag tycker därför att det är hyckleri att ni, när vi nu skall gå in och ta över detta, ta ansvar och rätta till förhållandet, försöker angripa oss för de utgiftsnedskärningar som är en del i det saneringsprogrammet. Det är där moralen inte håller, Olof Johansson.

Herr talman! Det är tveklöst på det sättet att hela finanskrisen hade sina rötter i 80-talets ekonomiska politik. Detta går inte att resonera bort. Jag har använt helgerna till att läsa de analyser som har gjorts i flera avhandlingar av vad som hände. Det var en felaktig ekonomisk politik och ett felaktigt handlande i banksektorn som ledde fram till den finansiella krisen, och starten var mitten av 80-talet. Här kräver vi återställare, återställare av pengar, dvs. bankerna skall vara med och betala tillbaka det stöd som de fick. Om man inte kräver detta, Ingvar Carlsson och den socialdemokratiska regeringen, kommer folk i allmänhet att undra: Var finns rättvisan som ni talar om? Man kan dela ut tiotals miljarder kronor, men kräver inte tillbaka. Om Ingvar Carlsson ville redovisa diskussionen som den fördes under krisnätterna 1992, skulle han komma ihåg att jag med starka understrykanden krävde att vi skulle ställa krav samtidigt som vi gav en bankgaranti. Vi måste ställa krav på att pengarna skall tillbaka. Det ledde till en ajournering av det mötet. Jag skall inte gå in ytterligare på några detaljer i det här sammanhanget, men det inflöt i varje fall en formulering i Bankstödsnämndens direktiv och den återfinns, som jag sade i mitt huvudanförande, på s. 126 i bil. 8 till årets budgetproposition. Den borde rimligen innebära att löftena står fast. Pengarna skall tillbaka. Det är så rättvisa skapas. Beträffande rättvisa i övrigt minns Ingvar Carlsson också att vi drev fram åtskilliga fördelningspolitiskt riktiga åtgärder när det gällde pengar till kommunerna, att grundavdraget urholkades, att reallöneskyddet avskaffades eller suspenderades och andra åtgärder som gjorde att höginkomsttagarna fick bära sin del av bördorna. Jag fick inte svar på mina tidigare ställda frågor. Ingvar Carlsson får möjligheten att återkomma till dem. De gällde bl.a. den tveksamhet som nu har uppstått på grund av att en del har börjat mumla om att det inte går att avveckla kärnkraften så som det var sagt 1980: 25 år är ekonomisk och teknisk livslängd för kärnreaktorerna. Avveckling senast 2010. Eftersom Anders Björck är talman nu vågar jag väl säga att det fanns en tid när vi hade ett oåterkalleligt beslut om avveckling 1995/96. Jag hoppas att ingen har glömt detta. När det gäller kalkylräntorna för Öresundsbron vill jag gärna också ha Ingvar Carlssons kommentar. På Carl Bildt verkar det närmast som om vi inte behöver oroa oss för någon Öresundsbro, för dessförinnan går den svenska ekonomin under. I fråga om ungdomspraktiken är jag orolig för de förändringar som ni gör. 57 000 ungdomar skall alltså slussas in i ett nytt system före den 1 juli. Hittills har det bara kommit in 1 500. Det blir inte enkelt. I varje fall har systemet inte hittills visat att det håller måttet för att klara denna uppgift. Varför återställare, när det finns system som har fungerat - även om vi hade varit gladast om de inte hade behövts.

Herr talman! De sju minuter jag har kvar av min talartid måste jag ägna åt de övriga debattörerna. Men jag vill ändå att Olof Johansson, om han har mer gott om tid, redogör inför kammaren för vad Centern gjorde under sina tre år i regeringsställning för att förbereda avvecklingen av kärnkraften.

Herr talman! Jag tycker att man har anledning att vara litet bekymrad över en politisk debatt som handlar om huruvida Sveriges problem började i oktober 1994 eller i oktober 1991. De TV-tittare och radiolyssnare som följer den här debatten i det här skedet är förmodligen så politiskt intresserade att de minns att det hände saker före 1991, som flera talare har varit inne på. De måste fråga sig: Om allt var frid och fröjd, varför lades det fram ett stoppaket med strejkförbud? Varför hade vi rosornas krig? Varför hade vi regeringskriser och allt sådant? Sanningen är naturligtvis att en politisk debatt måste föras i mer långsiktiga termer. På samma sätt som det skulle vara fel att kritisera tillståndet i Sverige nu och påstå att det beror på något som har hänt under fyra månader, är det fel av Ingvar Carlsson att tillskriva sig äran av att investeringarna ökar. Sveriges ekonomi är för närvarande i stark uppgång. Det är inte tu tal om det. Problemet med mandatperioden 1988-1991 var just att socialdemokraterna vägrade se vad som skedde under det som syntes ske, att vi byggde upp väldiga strukturella problem, att vi hade en kraftfull högkonjunktur, men ändå inte hade någon vidare tillväxt i Sverige. Då grundlades många av de akuta problem vi nu har. Jag kan informera kammaren om att Folkpartiets riksdagsgrupp bildades 1895 och har nu funnits i 100 år. Under den tiden har vi suttit i regeringsställning i 27 år och i opposition i 73 år. Jag är alltså fullt beredd att ta ansvar till 27 procent för tillståndet i riket. Med detta vill jag säga att det är klart att man måste se mycket mer långsiktigt på situationen i landet. När Ingvar Carlsson berömmer sig av att räntan nu är 0,5 % lägre än dagen före valet 1994 är det naturligtvis oerhört alarmerande. Valet är över, EU omröstningen är över, Perssonplanen är framlagd, budgetpropositionen är framlagd, och allt detta har ändå inte skapat mer effekt på räntemarknaden än att räntan har sjunkit 1⁄2 %. Sanningen är att de flesta av de punkterna har åstadkommits de allra senaste dagarna. Det enda ni har problem att få igenom är era budgetförsvagningar. Men även det tycks ni tyvärr ha klarat. I det sammanhanget måste jag ställa en fråga. Det är litet illavarslande att Ingvar Carlsson en passant säger att RAS-reformen, eller NYS-reformen som Centern säger, finansierar sig själv om den utnyttjas till en viss grad. Först sades det att man skulle finansiera genom att sälja Nordbanken. Sedan har det talats om att den ligger i den s.k. tuben. Men nu låter det på Ingvar Carlsson som om den inte skall finansieras över huvud taget. Det jag tycker är poängen med den hittillsvarande debatten är att det har klargjorts att det finns långsiktiga skillnader mellan en liberalt inriktad politik och en socialistiskt inriktad politik, t.ex. när det gäller småföretagen. Jag måste till sist fråga Ingvar Carlsson, eftersom han nämnde att svenska folket inte kände igen sig i systemskiftet: Vad syftar det på?

Herr talman! Jag tror att svenska folket var utomordentligt oroat av ett systemskifte som skulle innebära att vi inte längre skulle ha en sammanhållen skola för alla barn, att man på det sättet skulle undergräva en av hörnstenarna i den svenska demokratin. Jag tror att man såg med stor oro på att pengar rann ut från landstingen över till privatpraktiserande läkare och att resurserna därmed inte fanns där de bäst behövdes - bara för att ta två konkreta exempel. Lars Leijonborg säger att vi vägrade inse problemen 1988-1991. Det var vi som föreslog åtgärder mot problemen. Problemen var i hög grad överhettning i svensk ekonomi, inflation. Lars Leijonborg nämnde själv stoppaketet. Jag tror faktiskt inte att vi under någon period har vidtagit så stora, svåra och strukturförändrande beslut som vi faktiskt gjorde under åren 1990-1991. Jag är beredd att exemplifiera dem om Lars Leijonborg vill. Jag tycker att det är nedsättande för alla dem som arbetar inom gemensam sektor, och som gör ett bra jobb för nya verksamheter, när Lars Leijonborg i sin inledning framställer det som att privatisering är en nödvändighet för förnyelse. Det är faktiskt så att väl så mycket av förnyelse äger rum inom den gemensamma sektorn. För småföretagarna är det viktigast - det påståendet bygger jag på många samtal med många småföretagare runt om i landet - att få ner räntan, att få fram riskkapital och att det är efterfrågan på deras produkter. Jämfört med det är skattenivån av ganska begränsad betydelse. Vi har en bra dialog med småföretagarna nu, och vi kommer att lägga fram en rad förslag som jag tror kommer att vara mycket viktiga för svensk småföretagsamhet. Till sist vill jag ta upp frågan om Folkpartiet och samverkan. Bengt Westerberg sade i valrörelsen att förutsättningen för en koalition var att Folkpartiet fick minst 9 % av rösterna. Folkpartiet fick 7 %. Skall inte en partiledare som kommer med ett sådant besked, på en så avgörande punkt, ta någon form av ansvar? Skall det inte finnas någon stabilitet och fasthet i den typen av beslut, Lars Leijonborg?

Herr talman! Privatisering är inte den enda vägen när det gäller att förnya offentlig verksamhet. Men erfarenheten säger att alternativa driftformer ofta är utomordentligt bra verktyg för att man skall få till stånd förändring och förnyelse. Att resurser skulle rinna ut ur landstingen för att människor har fått tillfälle att själva välja vårdgivare är naturligtvis en myt. Resurser rinner ut i landstingen i den meningen att landstingen är skyldiga att överföra landstingsskatt till dem som verkligen producerar vården. Men att systemet totalt sett skulle innebära något resursslöseri är en myt. Sanningen är den motsatta. Alternativen har lett till en högre effektivitet. Alternativen har faktiskt också varit bra för de verksamheter som finns kvar i den offentliga sektorn. Man har fått exempel på hur verksamheten kan förnyas. Ingvar Carlsson sade i en tidigare replik att det verkade som om vi från borgerligt håll aldrig hade varit i närheten av Rosenbad. Den anklagelsen kan i varje fall inte gälla mig, eftersom en stor del av mina inlägg gick ut på att vi mycket gärna hade velat vara kvar i Rosenbad. Vi har varit beredda att ta ansvar för den politik som Sverige verkligen behöver. Det oroar oss att det är så uppenbart att Sveriges grundläggande problem förblir olösta trots att vi nu befinner oss i en högkonjunktur, i en stark ekonomisk uppgång. 14 % står fortfarande utanför arbetsmarknaden. Detta kräver en helt annan inriktning av politiken än den som skapas i skärningspunkten mellan Socialdemokraterna, LO och Vänsterpartiet.

Herr talman! Jag är överens med Ingvar Carlsson om att det behövs stabilitet, fasthet och långsiktighet i politiken, inte minst i den ekonomiska politiken. Därför har vi sagt att vi är beredda att diskutera lösningar när det gäller detta med regeringen. Det handlar om lösningar som ger stabilitet och långsiktighet. Vi vill gärna klara av så många beslut som möjligt före sommaren, även om inte alla skall träda i kraft före sommaren. Vi får se hur det går med detta. Men jag kan säga att det blir svårare och svårare att delta i besparingar när regeringen samtidigt viftar i i väg miljarder utan att ha täckning för det. Det blir svårare för oss att uppfylla löftet om att spara 3 miljarder inom familjepolitiken när 3 miljarder av de 5 som kommer att användas till RAS, anställningsstödet, kommer att gå till arbeten som i alla fall skulle ha blivit utförda. Om man får en täckning på 40 % när det gäller den här åtgärden, som arbetsmarknadsministern säger, innebär det i praktiken att 3 av dessa 5 miljarder inte används till någonting annat än till jobb som skulle ha blivit gjorda i alla fall. Då är det svårt att samtidigt spara 3 miljarder på barnbidragen, flerbarnstilläggen och bostadsbidragen till barnfamiljerna. Detta måste regeringen förstå, som en bakgrund till kommande diskussioner. Vi kritiserar den här åtgärden, men vi gör det från en helt annan utgångspunkt än vad de borgerliga gör. Deras modell för att bekämpa arbetslösheten är total avreglering av arbetsmarknaden och skattesänkningar för höginkomsttagare. Det tror inte vi på, och det tror förhoppningsvis inte heller regeringen på. Därför anser vi att det ändå finns en gemensam grund att föra dessa diskussioner på. Detta ville jag säga om den här frågan. Den är ändå utagerad. Nu vidtar nya frågor. Jag skulle vilja ta upp en annan. Den gäller bankerna. Jag har inte fått något svar från regeringen. Jag anser att den vrede som finns hos stora delar av den svenska befolkningen över hur den frågan har hanterats är mycket berättigad. Bankerna går bra i dag. De gör vinster. Jag läste en artikel i Dagens Nyheter i dag där Handelsbankens VD Arne Mårtensson menar att räntemarginalerna nog kan minskas. Men han säger samtidigt att han fullt och fast litar på finansminister Göran Perssons och statssekreterare Leif Pagrotskys löften om att det inte blir en bankskatt. Jag hoppas att han inte kan lita på detta. Om han har rätt i att han kan lita på det skulle jag gärna vilja veta varför regeringen resonerar på det viset. Varför vill inte regeringen att bankerna skall betala tillbaka? Det är den ena frågan. Den andra handlar om Nordbanken. Det har ju funnits förslag om att via åtgärder som gäller Nordbanken finansiera det här anställningsstödet. Jag vill säga att Vänsterpartiet tycker att Nordbanken skall vara kvar i statlig ägo. Vi tycker dessutom att regeringen borde använda Nordbanken till att föra en offensiv räntesänkningspolitik och på det sättet få i gång konkurrensen inom bankväsendet. Det står stilla i dag. Många beklagar det. Det beror på att det är en sådan maktkoncentration. Man konkurrerar inte fast man borde det. Jag vet att Ingvar Carlsson också vill ha sänkta räntor. Varför kan då inte ägarinflytandet användas till att få i gång en konstruktiv räntesänkningspolitik?

Herr talman! När det gäller bankfrågan tror jag att minsta eftertanke gör att man inser att det inte riktigt är så lätt som Gudrun Schyman framställer det. Det är inte särskilt länge sedan hela bankväsendet hotade att gå över styr. Vi fick gå in med stora insatser och garantier för att förhindra att hela systemet kapsejsade. Då är det inte möjligt att efter en mycket kort tid tro att bankerna vadar i pengar och att vi skulle kunna lösa en stor del av de statsfinansiella problemen genom att ta ut avgifter eller skatter. Sanningen är dessutom den att vi har gått in med de stora pengarna, nästan hela beloppet, när det gäller Gotabanken och Nordbanken, där vi har ett ägarskap. Vi skall naturligtvis se till att vi gottgör staten, ägaren, så långt det över huvud taget är möjligt. Men det skall ske vid rätt tidpunkt, då vi vid en försäljning t.ex. får ut det mesta möjliga. Det andra som vi gör är att vi håller på att förbereda en avgift på banksystemet för att värna om framtidens bankkunder. Det kommer att byggas upp en fond på ungefär 10 miljarder kronor, Gudrun Schyman. Det är inga små belopp. Men det gäller att göra detta successivt, så att det inte skapas problem ur stabilitetssynpunkt. Det slår tillbaka mot låntagare och långivare. Det tredje som skall göras är att vi skall se till att konkurrensen i framtiden fungerar, att det blir ett sådant ägarsystem att det blir en konkurrens och en nedpressning av ränteskillnaderna. Detta är tre åtgärder i regeringens politik, och det är en rimlig och riktig politik. Det förvånar mig att Vänsterpartiet går emot vår satsning mot arbetslösheten. Jag ser dessutom inte att Vänsterpartiet har något bra alternativ. Detta är en satsning för att människor som annars är arbetslösa skall få arbete och att de snabbt skall komma in på arbetsmarknaden. Det är nämligen bråttom, Gudrun Schyman. Det är väldigt bråttom. Vi har inte tid att tveka. Det handlar inte om att vifta bort miljarder. Det handlar om att stimulera företag att nyanställa människor som annars skulle vara arbetslösa. Det är en klok ekonomisk politik också för samhället. Får vi bara 40 % verkningsgrad av detta kommer pengarna snabbt tillbaka. Gudrun Schyman jämför detta med löpande konsumtionsutgifter. Det är mjukt uttryck ett ganska allvarligt tankefel.

Herr talman! Pengarna måste tas från någonstans, Ingvar Carlsson. Jag har ännu inte hört varifrån ni tänker ta pengarna till åtgärdspaketet som kallas för RAS. Någonstans ifrån måste de tas. Som det har sagts tidigare i debatten är det fråga om att om pengarna tas någonstans ifrån måste utrymmet i sin tur sänkas någon annanstans. Det är inte alls huvudlöst att göra denna jämförelse. Jag tror dessutom att många människor utanför denna lokal gör denna jämförelse. På samma sätt är jag övertygad om att många människor utanför denna lokal ställer sig den berättigade frågan varför bankerna inte kan vara med och betala nu när de har kommit på grön kvist. Det gäller, Ingvar Carlsson, inte bara Nordbanken och Gotabanken. De andra bankerna har i och med räntegapet tillgodoräknat sig vinster. De har också fått garantier. Det finns de som menar att det är fråga om lika mycket pengar som har utlösts av bankgarantierna. Vi menar att det inte bara är fråga om dessa banker, utan det är fråga om samtliga banker. Det är självklart, sunt förnuft: Har man fått hjälp för att hålla sig över ytan, skall man betala så sakteliga när det börjar gå bättre. Så vidare till frågan om konkurrensen i bankerna. Den är bra. Vi behöver konkurrens i bankerna. Men varför kan inte staten som ägare var med och skapa den konkurrensen? Varför kan det bara bli konkurrens om Nordbanken säljs ut till någon privat ägare? Det är privata ägare i de andra bankerna. Det blir ingen konkurrens. Varför inte ta litet initiativ och visa litet framåtanda också i denna mycket viktiga fråga?

Herr talman! Gudrun Schyman berörde inte med ett ord det faktum att denna bransch fram till helt nyligen var så svag att vi fick gå in med statliga garantier, stora insatser i Nordbanken och Gotabanken, för att klara situationen. Nu plötsligt skall de vara en mjölkkossa för att hjälpa oss att klara en mängd andra statsutgifter. Det är tyvärr inte det positiva läget. Det vore bra om det var så, men det är inte det. Ett sätt att ge tillbaka till skattebetalarna de pengar de har legat ute med är genom en försäljning av Nordbanken. Försäljningen skall göras vid rätt tillfälle så att pengarna sedan kan användas för att tillfälligt hjälpa till att minska budgetunderskottet. Däremot har inga pengar utgått till de övriga bankerna. Det är viktigt att åstadkomma konkurrensen så att räntegapet minskas. Det är det på lång sikt allra viktigaste för låntagarna. Vi lägger på en avgift för framtidens låntagare, som skall garantera dem en trygghet. Det är en avgift som kommer att samlas ihop till en fond på 10 miljarder kronor. Det är ett tankefel, Gudrun Schyman, att ställa långsiktiga besparingar i budgeten mot de engångssatsningar som vi gör i det uppåtgående konjunkturläget för att sänka arbetslösheten - för att få så många människor i arbete som möjligt. Eftersom Vänsterpartiet har varit bra på att ställa upp på att fatta svåra beslut, förvånar det mig att man inte var med om göra denna nya satsning - ett initiativ för att bekämpa arbetslösheten. I vilket fall som helst kommer det att beröra åtskilliga tiotusentals arbetslösa som därmed kommer att få ett jobb. Det är god socialdemokratisk politik, och det är därför vi driver frågan så hårt.

Herr talman! Det har varit en ganska intensiv debatt. En del har varit konstruktiva, andra har varit mindre konstruktiva. Jag tycker att tuppfäktningen mellan herrarna Carlsson och Bildt om vem som ansvarar för vad börjar bli något tjatig. Ibland önskar jag att vi som politiker tar ett större ansvar för helheten under en längre period. Vi är ändå som människor i ett samhälle delansvariga för det som sker. Jag gladde mig dock när Ingvar Carlsson sade att rättvis fördelning är viktig för socialdemokratin. Jag uppfattar detta som att det ger möjlighet till att diskutera de fördelningspolitiska förslag som i dag inte är särskilt rättvisa i bemärkelsen att de svaga grupperna kommer att tvingas söka socialhjälp. Det finns bättre fördelningsmodeller. Jag är förvånad över att Ingvar Carlsson säger att ungdomarna inte skall få KAS. Är man under 20 år får man inte KAS. Däremot har man varit berättigad till a-kassa om man har arbetat och betalat in till den, precis som alla andra som arbetar. Jag tycker att det är orimligt av en socialdemokratisk regering att missgynna den lilla grupp ungdomar, som kanske är studietrötta och inte vill studera, och som lyckas med den svåra uppgiften att få ett jobb, och lyckas behålla det under så lång tid att de kan betala in till a-kassan och alltså är berättigade till arbetsmarknadsstöd. Jag tror att det är fel slag mot fel grupp. På samma sätt är jag kritisk till förslaget att dra in CSN-kortet. Det utgör visserligen en kostnad som det kunde finnas skäl att spara in på. Men samtidigt skall man veta vilken uppgift ur inlärningssynpunkt CSN kortet. Våra ungdomar lär sig att åka tåg och lär sig att använda ett färdmedel som ur miljösynpunkt är positivt. Jag tror att det är bra för inlärningen att behålla kortet. Jag tillhör dessutom en av dem som tycker att det är bra att barnen kan komma hem till mamma och pappa ibland - även om de har blivit litet äldre. Jag skulle vilja ha en förklaring angående dessa ungdomssatsningar, som jag anser är snedvridande ur rättvisesynpunkt. Jag har en fråga om skatteväxlingen. Det har länge varit tal om en skatteväxlingskommitté som skulle ta upp framtidsfrågorna. Framför allt miljöforskare har talat om vikten av skatteväxling både ur miljösynpunkt men också ur arbetsmarknadssynpunkt. Det blir fler jobb. Fortfarande har vi inte sett att någon sådan kommitté har tillsatts. Det är hög tid. Jag har en känsla av att den var på gång redan under den borgerliga regeringen. Men det hände inte något då heller, trots Olof Johanssons tal om vikten av skatteväxling. Sedan har jag en fråga om kärnkraften. Det sägs att det är dags för en ny kärnkraftsomröstning. Jag blir mycket upprörd och orolig över detta. Det kan väl ändå inte vara meningen att bara för att de ekonomiska konsekvenserna av en avveckling av kärnkraften blir för höga skall man överväga att behålla kärnkraften? Det var ur säkerhetssynpunkt som vi bestämde att kärnkraften skulle avvecklas. Det var vidare ur miljösynpunkt - uranbrytning, avfallsförvaring och andra frågor är fortfarande inte lösta - som folket beslutade att avveckla kärnkraften. Jag hoppas att det kravet står kvar. Jag skulle gärna vilja se ett datum för när avvecklingen skall påbörjas.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att anknyta litet grand till vad både Olof Johansson och Lars Leijonborg var inne på. Jag tycker att det är en generande debatt när vi försöker framställa Sveriges svåra ekonomiska situation som om den började i oktober 1991 och att Socialdemokraterna kan nästan svära sig fria från situationen i dag. Alla som vill vara ärliga vet detta. Det är bara att fråga vilken ekonom som helst. Sverige har inte skött sin ekonomi under de senaste Vi kan nämna årtalet 1950. Från 1950 och framåt har vi inte fått något nettotillskott på industrijobb. Om vi hade följt genomsnittet i OECD:s ekonomiska utveckling från 1970 - det är 25 år tillbaka i tiden - hade Sveriges hushåll i genomsnitt haft 140 000 mer om året att disponera över och att leva utifrån. Det är litet tråkigt att Ingvar Carlsson inte har någon debattid kvar så han kan gå upp i talarstolen och förklara vad han menar med påståendet att vi utlovar nya statsutgifter. Jag kan ha respekt för att Ingvar Carlsson inte hinner läsa alla partiers ekonomiskpolitiska motioner när han arbetar i FN och far runt i världen. Men han kan inte få stå här och säga något som inte är sant och riktigt. Ingvar Carlsson sade vidare att kds skyller sin tillbakagång i valet på socialdemokraterna. Och jag tycker att det hade varit oförskämt att inte tillstå att socialdemokraterna, när de med sina enorma resurser drar i gång sin väldiga apparat, hade lyckats i något avseende. Avseendet var ju att pressa kds tillbaka, att stampa oss ur riksdagen. I det avseendet lyckades ni till en del med hjälp av era resurser; det måste jag vara ärlig och säga. Men det förvånar mig oerhört att Ingvar Carlsson inte kunde ta avstånd från en del av de snaskerier som förekom från socialdemokratiskt håll i valrörelsen utan i stället bad mig att ta avstånd från vad Expressen sysslar med - precis som om jag hade med den tidningen att göra. Både Ingvar Carlsson och Mona Sahlin måste förstå att man blir litet förvånad när det rapporteras att applåderna på Socialdemokraternas valvaka var mer intensiva när kds låg under 4 % än när Socialdemokraterna återvann regeringsmakten. Ingvar Carlsson sade vidare: Det var inte vi, utan ni, som inledde neddragningen i flerbarnstilläggen. Och det är ju rätt! Det har jag aldrig nekat till. Det var nog så smärtsamt. Men ni socialdemokrater fortsätter ju med det. Ni kombinerar dessutom det med att sänka barnbidragen också för de ekonomiskt sämst ställda barnfamiljerna. Ni har tagit bort vårdnadsbidraget och sänker föräldraförsäkringen. Det är detta sammantaget som gör att man blir så förvånad över det som kallas fördelningspolitik. Ingvar Carlsson blir irriterad och aggressiv när vi påminner honom om vad han själv sade under tre år i oppositionsställning. Men det får han finna sig i att vi erinrar honom om. Knappast någon har här i dag kritiserat Ingvar Carlsson för besparingar, utan vi erinrar honom om att han under sin oppositionstid inte ville veta av besparingar. Han röstade nej till ca 60 miljarder kronor i besparingar. Trots att Socialdemokraterna är ett så stort och mäktigt parti och vill ha monopol på det mesta, måste vi ju ha rätt att bli förvånade över att ni gjort helt om, dvs. vridit er från Det är inte besparingarna som vi är förvånade över utan över den skepnad som ni har för fördelningspolitiken när det gäller barnbidragen, flerbarnstilläggen, vårdnadsbidraget - som togs bort - och det sätt som ni behandlat pensionärerna. Ingvar Carlsson säger att rättvisa är en hörnsten. Men observera att därefter säger Carl Bildt: Välkomna till sparbastionen.

Herr talman! Temat för denna debatt har varit sparandet. Vi moderater är bäst på att spara; det visas bl.a. av att jag är den som har mest taletid kvar. Det vill jag utnyttja till att rekapitulera vad som sagts tidigare. Eftersom Ingvar Carlsson inte har någon repliktid skall jag inte komma med något som fordrar nya repliker. Det som inträffat under de senaste fyra månaderna är att socialdemokratin valt väg åt vänster. Det blev inte den breda samverkan som man hade förespeglat under valrörelsen, utan det blev litet av det som jag med en tillspetsad formulering kallade rödgrön röra. Det blev en Schyman här och en Schlaug där och en Sundström som försökte överleva mitt i det hela. Det blev inte den trovärdiga politik som krävs för att skapa förutsättningar för de nya jobb som Sverige så innerligt väl behöver, och som vi måste ha. Detta är beklagligt. Jag tror nämligen att det kommer att sätta sin prägel på en betydande del av mandatperioden. Om regeringen gör sig föreställningen att det går att slingra sig fram och tillbaka alltför mycket - visst utrymme finns alltid - tror jag att regeringen begår ett strategiskt misstag som kommer att kosta ganska mycket under ganska lång tid framöver. Det som regeringen i sak har åstadkommit är massiva skattehöjningar. Det har man gjort inte bara för företagare, vilket är illa nog, utan också för samtliga löntagare. Fattig eller rik, ingen har kunnat undkomma den socialdemokratiska skattechocken. Titta närmare på lönebeskedet för januari månad! Då ser ni vad det inneburit. Det står inte en ekonom att uppringa - utanför LO måhända - som inte anser att detta är fel för Sverige. Därtill kan vi lägga de dogmatiska återställarna och återregleringarna av bl.a. arbetsmarknaden. Det finns inte en ekonom som går att uppbringa i Sverige eller i utlandet som inte anser att detta försvårar möjligheten till nya jobb, framför allt i de småföretag som Sverige är så beroende av. Detta innebär dess värre att vi, trots att vi befinner oss i en kraftig ekonomisk uppgång 1995 och 1996 - Ingvar Carlsson har citerat mycken statistik, som i allt väsentligt säkert är rätt - lever farligt med tanke på framtiden. Vi har en ekonomisk politik som är helt och totalt utan någon som helst marginal för finansiella störningar utifrån. Och vi har en sysselsättningsutveckling som riskerar att bli för svag, nu när vi har det historiska tillfället. Detta illustreras kanske allra tydligast i den diskussion som vi haft under de senaste veckorna om huruvida socialdemokratin verkligen har någon politik för jobb och sysselsättning. Före valet var ju detta så osannolikt uppblåst. Det fanns planer och program. Arbetslösheten skulle ned till 5 %. Och det skulle ske praktiskt taget omgående, i alla fall år 1995 - möjligen 1996. Därefter blev det bara tomt och tyst från Arbetsmarknadsdepartementet. Ingen tror på en sådan politik. Nu försöker regeringen rädda den med herr Schlaug. En sådan seger till och herr Sundström är förlorad!

Herr talman! Det är två saker jag vill säga. Till Ingvar Carlsson vill jag säga att t.o.m. tidningen Dagens industri uppmärksammade på sin ledarsida i går att Vänsterpartiet denna gång hade ett mer ansvarsfullt och mindre kostsamt förslag. Jag hoppas att ni socialdemokrater också läser den tidningen. Till Carl Bildt vill jag säga att illustrationen på hur moderaterna sparar var bra, nämligen så att ni själva får mest kvar. Eller hur? Carl Bildt hade tre minuter kvar; vi andra hade litet mindre. Det är just er spartaktik. Avslutningsvis vill jag säga att denna debattform visat sig vara bra. Men jag önskar att vi kunde föra debatter i denna kammare om mer framtidsinriktade frågor. Jag blir oerhört trött på att höra allt tjat om vem som gjorde vad sett bakåt i tiden. Jag tänker på de historiska beskrivningarna, de historiska nätterna. Jag tror att vi var ända tillbaks till 1800-talet i Lars Leijonborgs tal. Vi måste väl någon gång kunna formulera politiska tankar och visioner om framtiden från denna talarstol. Vi måste kunna tala om att det kommer en tid efter det att besparingarna är gjorda. Vi skall ju klara av dem. Eller hur, Ingvar Carlsson? Vi skall klara arbetslösheten. Vi skall kunna hålla ett solidariskt samhälle vid liv, som värderar varje människa lika. Det är ju vår ambition. Men vi måste också tala om hur framtiden skall se ut, vilka visioner vi ser framför oss, vilka värderingar som skall prägla samhället i framtiden. Den debatten lyser ofta med sin frånvaro i den här kammaren. Jag försökte ta upp den i budgetdebatten, för att just visa på att ekonomi inte handlar om bara decimaler, utan också om våra liv och vår självständighet. Jag hoppas att vi får återkomma.

Herr talman! Det är bra att Carl Bildt sparar på taletiden. Jag önskar att han gjorde det litet oftare och i flera sammanhang. Men det kan vi diskutera en annan gång. När man läser Från Riksdag & Departement blir man litet beklämd, därför att där verkar det som om det vore Carl Bildt och moderaterna som skulle hjälpa regeringen att få igenom de flesta sparförslagen, framför allt på den sociala sidan. Vi i Miljöpartiet har gått före på en mängd områden, och vi tänker vara föregångare i fortsättningen också. Jag har tittat på de miljöförslag som vi lade fram i riksdagen 1988 och framåt. En hel del av dem har gått igenom, trots att de avslogs då. Det har hänt en del på miljöområdet, tack vare att vi har funnits med och tryckt på i debatten. Ingvar Carlsson har inte någon taletid kvar, men jag vill säga till honom att jag hoppas att han har skissat på förslaget till Skatteväxlingskommittén, så att vi kommer till skott och får börja jobba med skatteväxlingsförslaget. Vi måste få i gång den viktiga åtgärden att växla skatten på arbete mot skatt på energi och råvaror. Då får vi också i gång de nya, viktiga framtidsjobben. Då blir det lönsamt med energieffektiviseringar och investeringar i energisnåla system. Då blir det lönsamt att ha folk i arbete, speciellt inom vård och omsorg - som i dag kostar för mycket och innebär att man inte har råd med personal, trots att det finns ett behov. Jag önskar att vi skall titta utanför den här kammaren, på hur människor har det, och värna om deras miljö och om vård och omsorg.
Herr talman! Jag tänker inte polemisera, utan jag vill bara understryka ett par punkter i mitt huvudanförande. Jag vill verkligen inte polemisera, utan jag sade att vi alla nu borde se till att vi kan komma bort från det som vi möter i tidningarna jämt och ständigt, dvs. att människor inte får den vård de har rätt till och den omsorg de behöver. Vi vet väl alla att den typen av reportage och skriverier alltid har funnits och kanske alltid kommer att finnas, men det finns ändå tendenser här och var - vi behöver inte kasta skulden på någon - som gör att detta måste tas fram mer i aktualitetens ljus. Det är naturligtvis ingen rim och reson i att cancersjuka eller barn som behöver operationer skall skjutas åt sidan eller få vänta. Jag vill återigen understryka att jag inte lägger skulden på någon, utan jag menar att vi måste klara av detta tillsammans. Väldigt mycket av det vi har talat om här i dag handlar om friska, aktiva människor, om dem som kan tala för sig, om grupper som har röststyrka. Men det finns andra, svaga grupper, som inte får hamna vid sidan om. Herr talman! Vi vet att Sverige är mer än statsbudgeten. Sverige är ofantligt mycket mer än det som beslutas i den här kammaren när det gäller ekonomi. Något som rör sig för närvarande ute bland svenska folket är ett resonemang om hur vi skall få ett varmare och tryggare samhälle. Finns det någonting vi kan göra, någonting vi kan uppamma av motkrafter mot våldsutvecklingen? Människor är inte nöjda med att höra experter på området säga att våldet har blivit något mer brutalt men har inte ökat särskilt mycket. Det råder en hel del osäkerhet ute i det svenska folkhemmet, om jag får använda det uttrycket. Jag tror - ni får naturligtvis ha en annan mening - och många svenskar tror att vi måste auktorisera föräldraansvar och familjemiljö. Det är i de små, trygga sammanhangen som människan får sin identitet, blir en person och kan gå ut och möta en komplicerad värld. Jag tror dessutom att skolan måste ta ett ansvar, större än vad skolan kanske har uppmuntrats att göra, nämligen genom att impregnera eleverna med inställningen att varje människa oberoende av ras, ålder, kön och intellekt har ett okränkbart värde.

Herr talman! Det svenska näringslivet befinner sig nu i ett expansivt skede. Det beror dels på en pågående konjunkturuppgång, framför allt i exportsektorn, dels på den tidigare borgerliga regeringens åtgärder för att stärka den svenska konkurrenskraften. Sådana åtgärder har bl.a. vidtagits inom skatte och avgiftsområdet, exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter. Vänsterpartiets hjälp genomdrivit väsentliga försämringar framför allt för de små företagen. Det gäller t.ex. höjda arbetsgivaravgifter och slopad kvittningsrätt. Dessa försämringar för småföretagen och övriga företag kommer att försena och dämpa den pågående konjunkturuppgången, och det finns risk för att den inom vissa sektorer helt kommer av sig. När uppgången så småningom förbyts i en konjunkturnedgång kommer skadeverkningarna av den försämrade konkurrenskraften att bli än mer kännbara. Självklart kommer effekten för sysselsättningen av regeringens försämringar att bli negativ. Arbetslösheten kommer att förbli högre än den annars skulle ha varit under pågående högkonjunktur. Det ter sig närmast patetiskt att regeringens stora och praktiskt taget enda arbetsmarknadspolitiska åtgärd är bredsådd av sänkta arbetsgivaravgifter för företag som anställer arbetslösa, sedan man dessförinnan genom en generell höjning av arbetsgivaravgifterna försämrat möjligheterna för alla att nyanställa. Vari ligger logiken i detta beteendemönster, Lars Hedfors, och för övrigt numera också Roy Ottosson? Från Centerpartiets sida är vi angelägna att inte skapa alltför stor ryckighet i de skattemässiga förutsättningarna i det korta tidsperspektivet. Vi är därför försiktiga med "reåterställare", dvs. återställare av regeringens återställare på skatteområdet. Men med hänsyn till företagsbeskattningens betydelse för sysselsättning och välfärd har vi ansett det nödvändigt att återställa bl.a. kvittningsrätten och reglerna för återföring av skatteutjämningsreserv, den s.k. SURV:en. Vi föreslår vidare en sänkning av arbetsgivaravgifterna med 7 miljarder kronor, som riktas huvudsakligen mot småföretagen genom att sänkningen föreslås gälla vad vi kan kalla en bottenplatta, bestående av en lönesumma motsvarande en genomsnittslön för tio anställda per koncern eller företag. Härigenom kommer sänkningen i och för sig alla till del, men den får den absoluta tyngdpunkten i småföretagssektorn. Det är viktigt från regionalpolitisk synpunkt, framför allt därför att det är där som småföretagen är ryggraden i näringslivet. Herr talman! Centerns enträgna pionjärarbete för en skattesväxling, dvs. ökade avgifter på miljöstörande verksamheter och sänkta skatter på arbete, börjar nu ge resultat. Även partier som tidigare tagit avstånd från - ja, ibland t.o.m. förhånat - våra idéer och förslag pläderar nu för mer skatteväxling. Ändå går det trögt med genomförandet. En orsak är självfallet att ett snabbt genomförande kan rubba konkurrensläget i förhållande till andra nationer. Det är därför viktigt att vi kan medverka till en något så när parallell utveckling i våra konkurrentländer, främst inom EU. Vi anser det därför vara bekymmersamt att Europeiska unionen i varje fall inte nu synes kunna ta sig samman och komma fram till en gemensam uppfattning i frågan om skatteväxling. Det får emellertid inte hindra oss från att ensidigt ta steg i denna riktning. Vi föreslår därför införande av koldioxidavgifter och uranskatt till ett sammanlagt belopp av 5 miljarder kronor för att tillsammans med av regeringen aviserade 2 miljarder till förbättringar i företagsbeskattningen ge möjlighet till den tidigare redovisade sänkningen av arbetsgivaravgiften. Vi kommer också, framför allt genom vår EU parlamentariker Karl-Erik Olsson, att kraftfullt verka för att EU-länderna bryter sin förlamning i skatteväxlingsfrågan och börjar ta steg i rätt riktning. I en första omgång får ansträngningarna inriktas på att förmå så många länder som möjligt att i likhet med oss ta ytterligare sådana steg för att i nästa fas kunna nå full enighet. En del EU-länders obeslutsamhet och motstånd mot skatteväxling får absolut inte tas till intäkt för passivitet från vår sida. Vi måste våga ta egna steg i önskad riktning och dessutom förmå likasinnade länder att också våga ta sådana steg. Kan vi i det arbetet räkna med stöd från de partier som numera säger sig eftersträva en sådan utveckling och vars representanter har taletid i kammarens talarstol?

Herr talman! När det gäller dubbelbeskattningen vill jag säga att vi har samma principiella uppfattning som tidigare. Att vi nu inte föreslår en "reåterställare" även på detta område har jag redan principiellt berört. Jag skall därför inte lägga mera tid på det. Beträffande förslaget om bankskatt har jag personligen stor förståelse för den breda opinion som kräver detta. Jag har emellertid tillräckligt med insikt i hur en sådan skulle verka om den skulle realiseras. Jag skall därför be att få avstå från att kommentera det förslag som mitt parti har lagt fram i detta avseende.

Herr talman! Jag vill trots allt göra två korta tilllägg till den diskussion som pågår om att återföra pengar från banksektorn till staten som ersättning för den hjälp som bankerna har fått. Det förtjänar att noteras att nuvarande Nordbanken och dess fastighetsbolag har erhållit 64 av de 65 miljarder som har utbetalats av skattemedel. Jag när förhoppningen att vid den kommande försäljningen av Nordbanken och så småningom också av fastighetsbolaget skall merparten av dessa pengar kunna återtas. Det måste ändock på sakliga grunder konstateras att även den breda allmänheten har haft nytta av det bankstöd som har utgått. Låt oss göra tankeexperimentet att ett sådant stöd icke hade utgått vid det tillfälle det utgick. Vilka skulle effekterna ha blivit för den breda allmänhetens möjligheter att bibehålla värdet på besparingar och att ta del av de lån som banksektorn utger?

Herr talman! Genom att i så hög grad välja att försöka sanera budgeten med höjda skatter på arbete och på risktagande så försvårar regeringen möjligheterna till nya jobb och minskad arbetslöshet. Genom att man väljer återställarpolitik försämras förutsättningarna för den nödvändiga expansionen i näringslivet. Skattesystemets utformning spelar en stor roll när det gäller människors beteende. T.ex. när man för ca 25 år sedan övergav sambeskattning av makar och införde individuell inkomstbeskattning, resulterade det i kraftigt ökade ekonomiska incitament för kvinnor att skaffa egna inkomster. Det blev också startpunkten för en kraftig ökning av förvärvsfrekvensen för kvinnor. I dag är kvinnornas förvärvsfrekvens i det närmaste lika hög som männens. Nu gäller det att också få kvinnor att bli företagare. Många trivs bra med att vara anställda och har ingen längtan efter något annat. Men andra vill hellre arbeta i egna företag, och de måste få pröva sina vingar. Arbetslösheten är oacceptabelt hög. Men att, som många högerkrafter vill, återgå till 50-talets sambeskattning och hemmafrusystem eller att skapa ett B lag på arbetsmarknaden, löser inte arbetslöshetsproblemet på ett acceptabelt sätt. Det gör man inte heller med socialdemokraternas misstro mot företagare och 80-talets ensidiga satsningar på traditionella storföretag. Det är nödvändigt att kvinnor kommer att svara för en allt större del av det framtida nyföretagandet. Faktum är att om kvinnor började driva företag i samma utsträckning som män gör, så skulle Sverige få 270 000 nya företag. Om alla dessa företagare sedan anställde bara en - säger en - person var, så skulle arbetslösheten försvinna. Inga företag startas eller drivs av sig själva. Det räcker inte att tala väl om företag. Det krävs också respekt och uppskattning av företagare samt förståelse för att företagarna är människor av kött och blod som satsar i något så osäkert som ett eget företag. Det handlar om samhällets attityd. Här måste socialdemokraterna tänka om - som så många poängterat. Lars Leijonborg hänvisade t.ex. nyss till vad Göran Skytte skrev i Aftonbladet. För att knäcka massarbetslösheten behövs en massiv satsning på småföretagandet inom den privata sektorn. Det är bara så vi kan skapa nya jobb. Det är bara så vi kan få in alla de pengar som behövs för att upprätthålla den service och omsorg som vi vill finansiera gemensamt. Därför måste vi också i betydligt större utsträckning underlätta för alla de kvinnor som vill och kan starta företag och expandera inom tjänstesektorn - inte som några underdåniga husor utan som stolta och fria professionella företagare. Kvinnor och män har traditionellt olika referensramar, olika behov och idéer, på grund av de olika roller vi har haft tidigare. Nu är dessa roller passé, men fortfarande är regelverket format av män - för män. Kvinnor utgör inte någon homogen grupp. Det är dags för ett könsneutralt sätt att se på företagande och skatter. I förmögenhetsbeskattningen finns en verklig kvarleva av den föråldrade syn på kvinnor som förr genomsyrade samhället, nämligen sambeskattningen av förmögenhet. Denna föråldrade, orättvisa och ojämställda sambeskattning måste avskaffas. Skatteförvaltningen skulle slippa lägga ned onödig tid på att ta reda på vem som bor med vem, vem som har eller har haft barn med vem eller vem som råkar bo ihop med någon som denne tidigare varit gift med. Familjerna ser inte ut som förr. En man och en kvinna med var sitt barn från ett tidigare förhållande särbeskattas ända tills de får ett gemensamt barn då helt plötsligt alla fem sambeskattas utan hänsyn till barnens övriga föräldrars förmögenhetssituation. Det finns inga fördelningspolitiska skäl att ha kvar denna sambeskattning som bygger på tanken att kvinnan är ett bihang till mannen. Dessutom är sambeskattningen en ren kostnad för samhället. Den måste bort! Kvinnor är oftast försiktigare än män. De vill börja företagandet i liten skala och inte skuldsätta sig så mycket. Den borgerliga regeringen införde en begränsad kvittningsrätt mellan inkomst av tjänst och underskott i rörelse för att underlätta nyföretagande. Den kvittningsrätten har Socialdemokraterna tagit bort. Vi menar att den rätten skall återinföras. Den är viktig för att presumtiva företagare skall våga kasta loss i litet lagom takt vid sidan av annan anställning, en möjlighet att få pröva sina vingar med litet av skyddsnät kvar. Det är viktigt att utgå från kvinnors verklighet och vardag, att forma regelverket efter den verklighet som i dag råder för kvinnor och män som försöker dela ansvaret för såväl försörjning som familj. Därför menar vi att småbarnsföräldrars hämtning och lämning av barnet på dagis eller hos dagmamma, dvs. den restid, restidsvinst eller behov av bil, skall bedömas som berättigande till reseavdrag. Fru talman!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

Fru talman! Det förvånar mig att Bo Lundgren inte har tagit del av den debatt som rasade i somras där många nationalekonomer och andra debattörer som jag betraktar som högerkrafter utvecklade att man hellre ville ha en B-lön än en a-kassa, eller hur man uttryckte det.

Fru talman! Jag är glad att kunna konstatera att Bo Lundgren tar avstånd från att man skall skapa ett B lag på arbetsmarknaden. Jag använder inte ordet pigdebatt. Också jag tycker att det var en väldigt fånig och nedlåtande debatt. Kvinnor skall kunna satsa och starta nya tjänsteföretag. En stor del av dessa kan finnas inom området städfirmor, tvätterier, möjligheter att stryka, osv. Det är den typ av tjänsteföretag som kan dyka upp. Det finns ingen anledning att se ner på sådan verksamhet. Jag menar också att man skall kunna ha möjlighet att betala för sådana tjänster utan att man för den skull skall ha skatteavdrag. Det är där Bo Lundgren och jag i så fall skiljer oss. Jag tycker att det är viktigt att vi har låga skatter så att vi har möjlighet att köpa tjänster.

Fru talman! Man kan använda skattepolitik för att uppnå många syften. Men alla försök är inte lika effektiva. Ingen kan dock förneka att höja skatter är ett verksamt medel mot underskott. Därför har Vänsterpartiet föreslagit och drivit igenom skattehöjningar. Att däremot tro att massiva skattesänkningar är en säker väg till fler jobb är just en fråga om tro utan något stöd i praktiska erfarenheter. Att dessutom tro att man kan sänka skatterna utan att försämra statsfinanserna är inte bara tro, det är nyliberal fundamentalism. De politiker som lovar sådant är sådana som kan lova att växla en tia i tre femmor. Det är politikens blå dunster. Socialdemokraterna har nu insett att det behövs väsentliga skattehöjningar för att minska underskotten. Regeringen har när det gäller omfattning av skattehöjningarna i praktiken nära anslutit sig till den politik som Vänsterpartiet redovisade i januari 1994. Det noterar jag som Vänsterpartist med stor tillfredsställelse. Inte för att vi i Vänsterpartiet gilla skattehöjningar, men för att vi inte vill se en fortsatt utholkning av den offentliga ekonomin. Av samma anledning har vi ställt upp på en rad besparingar. Det finns en samsyn mellan regeringen och Vänterpartiet om i vilken takt statsfinanserna skall saneras. Men det finns också skillnader. Vi menar att det behövs något mindre besparingar och något större skattehöjningar för att tillgodose rimliga krav på fördelningspolitik och miljöhänsyn. Därför har vi föreslagit ökade skatteinkomster på netto 9 miljarder. Av detta går 2 miljarder åt till att finansiera resterande delar av EU-avgiften, och 7 miljarder använder vi för att minska sparbetingen. Därmed kan vi bättre värna välfärd och fördelningskrav. De nya skattehöjningarna drabbar inte alla och envar. Våra förslag belastar de som har höga inkomster och som bevisligen klarar att spara stora belopp. Vi föreslår att en mycket låg bolagsskatt höjs till 30 %. Men totalt sett ökar vi inte skatteuttagen på företagen. Vi tar konkreta steg i riktning för en miljöinriktad skatteväxling. Vi föreslår sänkt skatt för dem som har de lägsta inkomsterna. Det behövs som en kompensation för de sparåtgärder som genomförs. Vi föreslår sänkt skatt för de företag som vågar möta framtiden med försök att korta arbetstiden. Vi föreslår en skatterabatt för investeringar i mindre företag, och vi riktar en direkt skatterabatt till alla egenföretagare, de verkliga småföretagen. Vi har ett radikalt och realistiskt skatteförslag som ingår i en ansvarsfull helhet för att sanera statsfinanserna och bekämpa arbetslösheten, och göra det med omsorg om miljö och jämställdhet. En politik för att skapa och dela det goda. Men jag påstår inte att vi har alla lösningar. Jag och Vänsterpartiet är beredda att möta andras förslag. Vi har enats flera gånger med Socialdemokraterna, och vi är beredda att göra det igen. Uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att spendera 7 ofinansierade miljarder utan eller med högst tveksamma effekter på sysselsättningen hoppas jag var ett tillfälligt avsteg från Socialdemokraternas utfästelse om budgetdiciplin. Men det finns kanske också andra krafter där vi kan söka samsyn. Tyvärr tror jag att det är svårt. Moderaterna har ställt sig i en särskild specialklass. De lovar att sanera statsfinanserna med 7 miljarder samtidigt som de vill sänka skatten med drygt 30 miljarder på helåret och upp emot 50 miljarder under budgetåret. Det är ett prov på konsten att lyfta sig själv i håret. Folkpartiet går i samma riktning och sänker skatten med 15 miljarder och höjer den med 5. Det blir en nettosänkning med 10. Trots det lovar man en budgetförstärkning på 17 miljarder. Miljöpartiet är nästan lika kreativt och föreslår skattehöjningar på 30 miljarder och sänkningar med 37 miljarder. Det blir således en skattesänkning med 7 miljarder. Trots det skall man förbättra saldot med 12 Kds är litet mer modesta. De vill bara sänka skatten med 12 miljarder och höja med 9,5. Det är alltså ett minskat uttag med 3 miljarder, men man skall förbättra saldot med 2. Fru talman! Centern skiljer sig litet grand från den gamla fyrklövern. De föreslår en skattesänkning med 8 miljarder och höjningar med 11,5. Det gör att man stärker statsfinanserna med 3,5 miljarder. Man nettosparar 10 så att saldot blir 13 hävdar man. Min fråga till dessa partier är: Hur klarar ni att minska inkomsterna och ändå minska underskotten? Lösningen är ju att ni vill spara så mycket mer än regeringen och Vänsterpartiet. Med redan regeringens sparåtgärder slår ju väldigt hårt. Även våra sparåtgärder slår hårt. De slår så hårt att finansministern har vunnit Dagens Nyheters tävling där man utser årets piraya i en läsaromröstning. Men om ni fick förverkliga er politik med skattesänkningar för dem som tjänar bra och än hårdare besparingar skulle ni med lätthet vinna den här pirayatävlingen. Mitt råd till er är att ni slutar gå i stim när det gäller attacker på välfärden. Sätt er ner och diskutera en rimlig fördelningspolitik! Ta steg vänsterut! Låt oss höja skatten för dem som sparar och tjänar mest och minska skattesubventionerna för det privata pensionssparandet! De stora exportbolagen kan bidra med en värnskatt, och låt banksystemet betala sin del. Då kan vi tillsammans skapa bättre utrymme för bättre statsfinanser, mindre drastiska sparbeting och även en och annan riktad skattesänkning. Sedan tror jag nog att vi i Vänstern, Centern, Miljöpartiet och kds kan ordna en rejäl skatteväxling.

Fru talman! Jag förstår hur en uthållig tillväxt skall skapas. Det skall ske genom att vi får en större efterfrågan i ekonomin. De besparingar ni gör tvingar människor att minska sin efterfrågan. Ni slår hårt mot transfereringar och de människor som i många fall lever på transfereringar. Den kvot som Bo Lundgren talar om verkar ju dramatisk, men det är ett falskt och förledande resonemang. Bo Lundgren vet att det faktum att utgiftskvoten är hög i Sverige beror på att vi har beskattade transfereringar. Det är en skillnad vi har. Detta är en falsk jämförelse. Det finns många expertrapporter som visar detta. Men tillväxt får vi om vi håller uppe en effektiv efterfrågan. Och inte bara genom det, utan också genom att satsa på forskning, utbildning och bättre infrastruktur. Moderaterna skär ner på dessa områden. De avvisar regeringens förslag på 1 miljard till utbildningssatsningar. Sedan drar de ner ytterligare. Ni skär ner 3,5 miljarder i utbildningssatsningar. Samtidigt talar ni om att ni vill satsa på Europas bästa skola, men ni skär ner anslagen. Ni talar om att ni vill satsa på ett IT-samhälle, dvs. informationsteknologi, men ni satsar inga pengar på sådana åtgärder. Det enda ni gör är att ni skär ner och försämrar hushållens disponibla inkomster. Samtidigt förbättras de disponibla inkomsterna för vissa hushåll, nämligen för dem som spar mycket. Underskottet i den offentliga ekonomin är ungefär 200 miljarder 1995. Hushållen har ett finansiellt sparande på 80 miljarder, och i företagssektorn finns 127 miljarder i det finansiella sparandet. Sverige är således icke i obalans som land. Det är statens ekonomi som är i obalans. Men ni försöker bokföra bort statens problem med trollerikonster.

Fru talman! Det behövs både företag och stat för att det skall fungera i en modern ekonomi. Men de dåliga finanserna och den ständiga devalveringspolitiken är de avgörande orsakerna till det höga ränteläget. Det var ju under den borgerliga regeringen som kronan devalverades. Det är den absolut viktigaste orsaken till det höga ränteläget. Man vet att Sverige ständigt devalverar. Det var ju regeringen Bildts misslyckande som satte fart på ekonomin. Men Moderata samlingspartiet har ju ingen som helst budgetdisciplin. Jag har läst den moderata finansmotionen mycket noga. Moderaterna skulle aldrig godkänna de bokföringsmetoderna i sin interna ekonomiska planering. När man t.ex. säger sig ha ett 7 miljarder bättre budgetsaldo, har man för åstadkomma denna förbättring tagit upp de 7 miljarder i luftpengar som regeringen inte har redovisat någon finansiering för. Det är ett hokuspokus, att slå blå dunster i ögonen, eller kan i bästa fall beskrivas som en kreativ bokföring. Ni skulle aldrig tillåta en sådan bokföring i ert eget parti - då skulle ni ha mycket dåliga finanser. Ni gör också en felräkning när ni vill sänka arbetsgivaravgifterna på ett sätt som innebär ett bortfall med 6 1⁄2 miljard. Det är alldeles fel. Lönesumman i Sverige uppgår till 685 miljarder.

Fru talman! Det var det försök till bevisföring som förekom i inledningen till Lars Bäckströms huvudanförande som fick mig att reagera. Där sade Lars Bäckström att det enda som är obestridligt när det gäller skatteökningar är att de är ett verksamt medel för att förbättra statsfinanserna. Det är väl en sanning med mycket stark modifikation, Lars Bäckström. Framför allt är det en fråga om på hur lång sikt man ser detta. På kort sikt håller jag med om att det får sådana effekter som Lars Bäckström gör gällande, men det kan sägas vara som att låta sitt vatten i byxorna - det värmer till att börja med men åstadkommer betydande kyla inom kort. Risken är uppenbar att det blir så också med de skattehöjningar som nu är genomförda, framför allt när det gäller småföretagens möjligheter att upprätthålla och expandera den verksamhet som de redan bedriver. Jag har i mitt huvudanförande pekat på att vi temporärt godtar en del av de skattehöjningar som nu är beslutade och genomförda. Det har sin grund för det första i att vi tycker att det är oacceptabelt att förändra de skattemässiga förutsättningarna från tid till annan. För det andra bedömer vi att de individbeskattningar som nu har beslutats är möjliga att bära för individer under den pågående högkonjunkturen.

Fru talman! Jag vill om Centerpartiet säga att det är det borgerliga parti vars syn ligger närmast Vänsterpartiets och Socialdemokraternas syn. Centerpartiet föreslår faktiskt skattehöjningar för kommande budgetår. Därmed skiljer man sig på ett positivt sätt från övriga borgerliga partier. Jag vet inte om Rolf Kenneryd uppfattar detta som kritik eller som beröm, men jag konstaterar faktum. Rolf Kenneryd säger sedan att man senare skall göra något annat, och det kanske vi skall, men de hemställningar som har gjorts innebär att Centerpartiet vill höja skatteuttaget. Man har insett att det behövs både besparingar och skattehöjningar, och det tycker jag är bra. Förslagen skiljer sig i grader och volymer, men vi har samma principiella infallsvinkel. Jag har en fråga även i anslutning till Centerns förslag. Ni föreslår en väsentlig inkomstförstärkning, om 2 miljarder, genom moms på spel och dobbel. Men är det verkligen möjligt att genomföra det när Sverige är medlem i EU, som Centern ville att vårt land skulle vara? Såvitt jag vet tillåter inte EU reglerna mervärdesskatt på detta område. Rolf Kenneryd får väl reda ut detta för mig, men jag tror faktiskt att detta inte är tillåtet, och i så fall försvinner en väsentlig del av Centerns skatteförstärkningar. Jag vill också berömma Centerpartiet för att det inser att det är bra att ta bort grundavdraget. Vi kanske kan bilda en allians mellan Centern, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om detta. Men vad vi behöver, Rolf Kenneryd, är besparingar, och jag ställer upp tillsammans med Centern bakom sådana, och det är bra att Centern i varje fall för tillfället ställer upp för att öka skatteinkomsterna.

Fru talman! Det är alldeles riktigt att Miljöpartiet är ett skattesänkarparti. Vi vill sänka skatt på konsumtion och skatt på företag för att få fart på den inhemska ekonomin. Vi tycker att man gick litet för långt i höstas, när man höjde skatterna - med 50 60 miljarder, vart det väl, innan det var slut. Nu föreslår vi att skatterna sänks med 7,5 miljarder. Det klarar vi genom att spara på bl.a. utbyggnader av motorvägar. Vi sparar i transfereringssystemen genom att låta medelinkomsttagare och höginkomsttagare få lägre ersättning, medan låginkomsttagare kommer undan helt. Vi sparar på en litet annorlunda arbetsmarknadspolitik. Vi ställde inte upp på arbetsföretagen t.ex., inte heller NT-bidragen. Vi vill i stället stimulera företagen mera direkt till att utveckla sig bättre. Det gör vi bl.a. genom att sänka skatterna för dem. Det är en viktig del i skatteväxlingen att företagen får lägre skatt på det sätt som vi föreslår. Det här ger flera jobb och ger i det långa perspektivet lägre räntor, bättre skatteintäkter och en bättre fungerande ekonomi. Problemet är ju att man inte kan skapa jobb med att bara höja skatter och vidta åtgärder från det offentligas sida, utan vi måste få fart på företagandet.
Fru talman! Vi är överens om att man inte kan skapa jobb genom att höja skatter. Det vore naturligtvis en fullständigt orimlig utgångspunkt. Man höjer inte skatter för att skapa jobb. Man höjer skatter för att minska underskotten. Det går att på marginalen stimulera sysselsättningen med skatteåtgärder. Därför har vi föreslagit riktade slimmade skattesänkningar för egenföretagare, investeringsstöd till mindre företag och skattesänkningar för de företag som gör försök med kortare arbetsdag. Men ni i Miljöpartiet skär av basen för den gemensamma välfärden med er skattesänkningspolitik. Det är er sak. Samhällskontraktet bygger på en generell välfärdspolitik. Ni slår in på den borgerliga vägen om en grundtrygghet, men då mister samhällskontraktet sin styrka. Kittet försvinner, och det kan bli problem med en skatterevolt från medelklassen, de som förlorar sin inkomsttrygghet. Det är därför vi i Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och i den här frågan även Folkpartiet slår vakt om den generella välfärdspolitiken, i strid mot Miljöpartiet och Moderaterna. Sedan säger Roy Ottosson att han finansierar sina skattesänkningsförslag. Han säger att han har en annorlunda arbetsmarknadspolitik. Ja, det har han. Den arbetsmarknadspolitiken tycker bara arbetsmarknadsministern och Roy Ottosson om. Alla andra har kritiserat den, så den är förvisso annorlunda men inte i positiv mening. Jag har sällan läst en proposition som har fått så förintande kritik av alla experter och sakkunniga på området. Men visst, den är annorlunda. Den är dyr, ineffektiv och dålig. Efter att ha fått 2 miljarder till allergisanering vill ni vältra över en utgift på 6 miljarder på kommunerna, som redan har problem med sin ekonomi. Det håller inte, Roy Ottosson. Då hamnar man i diket bland maskrosor och andra blommor.